Fru talman! Finansutskottets majoritet har tillstyrkt regeringens förslag i propositionen om vissa åtgärder på den ekonomiska politikens område. Det innebär höjd mervärdeskatt, höjda energiskatter och höjda punktskatter i övrigt. Vi tillstyrker också höjda barnbidrag och studiebidrag, som kompenserar barnfamiljerna för bl.a. höjningen av mervärdeskatten. Utskottsmajoriteten avstyrker samtliga förslag i den socialdemokratiska partimotionen. Samtliga yrkanden i vpk:s partimotion avstyrks också av ett enigt utskott. Det har sedan flera år stått klart att det är en flerårig arbetsuppgift att lösa våra ekonomiska problem. De senaste oljeprishöjningarna förlängde arbetsuppgiften med ytterligare några år. Denna urtima riksdag har i huvudsak att ta ställning till regeringens förslag om höjd mervärdeskatt och höjda punktskatter. Det är emellertid naturligt att den politiska debatten i ett sådant sammanhang vidgas till att gälla även större perspektiv än de aktuella skattefrågorna. Höjningen av mervärdeskatten måste ses som endast ett steg bland flera andra när det gäller att hålla tillbaka vår konsumtion, stimulera industrins tillväxt och på sikt bevara den sociala välfärden. Vi kunde redan vid årets början konstatera att vårt underskott i utrikesaffärerna var oacceptabelt stort. Prognoserna har därefter pekat på allt större underskott. I regeringens proposition beräknas ett bytesbalansunderskott på 21 miljarder kronor om inga åtgärder vidtas. När underskottet i utrikesaffärerna ligger på en sådan nivå, måste man ovillkorligen vidta åtgärder som hejdar den successivt fortgående ökningen. Detta underströk också finansutskottet med stor skärpa redan i sitt betänkande nr 40, som riksdagen behandlade under sin sista arbetsdag i juni. Det är en måttlig åtstramning av den ekonomiska politiken regeringen föreslår och som finansutskottet tillstyrker. När det gäller vidden av denna åtstramning måste man hålla reda på de skilda tidsperspektiven för olika åtgärder. De åtgärder regeringen föreslår och som finansutskottet tillstyrker verkar omedelbart. De övriga åtgärder för att minska budgetunderskottet som blir aktuella under den lagtima höstriksdagen har ju till sin sammanlagda verkan en liknande inriktning, men de får genomslagskraft först successivt och till en del med bortåt ett års fördröjning jämfört med den momshöjning riksdagen nu har att ta ställning till. I det korta tidsperspektivet, ett antal månader framåt, kan vi lägga märke till att både regeringspartierna och socialdemokraterna förordar en måttlig åtstramning. Utanför riksdagen har ju från ledande socialdemokratiskt håll ibland talats om en momssänkning. Något sådant förslag läggs emellertid inte fram av socialdemokraterna, utan inriktningen på de socialdemokratiska åtgärderna är densamma som för regeringen. Importdepositionerna inverkar på konsumentprisindex ungefär lika mycket som den höjda mervärdeskatten. Skillnaden är alltså liten så länge vi begränsar oss till den rent finanspolitiska effekten. När det gäller övriga restriktiva inslag i de båda förslagen har socialdemokraterna gått emot ett antal punktskattehöjningar. Det blir följaktligen en viss skillnad i åtstramande verkan mellan de båda alternativen. Men den verkligt allvarliga skillnaden ligger däri att socialdemokraternas huvudförslag, som vi ser det, är omöjligt att genomföra utan allvarliga följdverkningar. När det gäller det något längre tidsperspektivet har regeringen inte framlagt förslag till finanspolitisk inriktning för 1981. De förslag som skall bestämma finanspolitikens närmare inriktning i det tidsperspektivet kommer till riksdagen senare i höst. Socialdemokraterna har inte heller framlagt förslag som klargör vilken finanspolitik de förordar för det kommande året. Det är i båda fallen naturligt. Vi måste först veta mera om den väntade konjunkturutvecklingen både i vår omvärld och här hemma. Av propositionen framgår att regeringen avser att föreslå riksdagen att återta den nu verkställda köpkraftsindragningen när utvecklingen så medger. Med 20 miljarders underskott i utrikesaffärerna och med ett budgetunderskott som är alldeles för stort är det emellertid helt klart att det finns begränsningar för den ekonomiska politiken som är desamma för socialdemokraterna som för regeringen. Men detta är inte detsamma som att något parti, vare sig regeringsparti eller oppositionsparti, skulle vara inriktat på att i ett läge med kraftig konjunkturnedgång under det kommande året föra en kraftigt restriktiv finanspolitik. Jag skall nu ta upp några inslag i den socialdemokratiska politiken, som jag finner särskilt oroande när det gäller möjligheten att på sikt upprätthålla en aktiv sysselsättningspolitik. Att Sverige, som trots svåra aktuella problem ju inte alls hör till de europeiska länder som har råkat värst ut, skulle ta sig för att införa importregleringar vore djupt olyckligt. Vi måste räkna med att sådana åtgärder kan stå oss dyrt genom att andra länder vidtar motåtgärder och att det skulle bli exportnäringarna och därmed de anställda i dessa näringar som skulle drabbas av de negativa effekterna. Socialdemokraternas bristande förståelse för att konkurrenskraften mot utlandet måste stärkas om arbetslöshet skall undvikas och bytesbalansunderskott avvecklas, är ett annat olyckligt drag i deras politik. Att de socialdemokratiska motionärerna och reservanterna inte lärt så mycket på detta område kan också visas av deras märkliga metoder att skildra 1970-talets ekonomiska utveckling i vårt land. I reservationen påstås att vårt budgetunderskott skulle ha varit 25 å 30 miljarder mindre om utvecklingen under den socialdemokratiska regeringsperioden hade fått fortsätta. Det påståendet har tagits upp tidigare i dag. Beräkningarna bygger på att de trender som gällde för 1970-talets första hälft också skulle ha gällt under 1970-talets senare del. Men eftersom dessa förutsättningar inte gäller blir hela historieskrivningen om 1970-talets utveckling i vårt land egentligen en kvalificerad bluff. Vad socialdemokraterna härvid vill få läsarna att tro är att våra svårigheter skulle bero på regeringsskiftet hösten 1976. Vi har i tidigare debatter fått höra slagordet om det dukade bordet. Vad socialdemokraterna hittills sällan erkänt, men något som ju är ett obestridligt faktum, är att kostnadsökningarna 1974-1975 ledde till en hastig förlust av internationell konkurrenskraft. Den kraftiga ökningen av budgetunderskotten hade sedan inträffat alldeles oavsett vilken regering vi hade haft. Socialdemokratins politik, som i början av förra mandatperioden hade eninriktning som skulle ha förvärrat kostnadskrisen, hade därtill kunnat leda till större arbetslöshet och ännu lägre tillväxt. Resultatet hade i varje fall inte blivit ett mindre budgetunderskott. Till det säregna i den socialdemokratiska historieskrivningen hör också att i både partimotionen och reservationen till finansutskottets betänkande ges den ökade prisnivån för oljeprodukter endast en liten del av ansvaret för att vårt ekonomiska läge nu åter förvärrats. Socialdemokraterna, som ofta är mycket medvetna om oljeberoendets faror, vet naturligtvis att en med 15 miljarder fördyrad oljeimport på kort tid är den största enskilda förklaringen till våra bytesbalansproblem. Hade inte denna stora höjning av oljepriset inträffat eller hade höjningen varit av måttlig karaktär, skulle den påtagliga förbättring av vårt ekonomiska läge som var på väg 1979 ha kunnat fortsätta. Debatten om vår ekonomi hade då varit betydligt mer optimistisk än vad den är i dag. I en tid då vårt land möter nya, växande ekonomiska, energipolitiska och sociala svårigheter har människor rätt att kräva av intresseorganisationer och påtryckningsgrupper att dessa uppträder med åtminstone så mycken ödmjukhet att man inte allvarligt försvårar förutsättningarna att lösa våra största samhällsproblem. Bland de växande problem för det svenska samhället som måste angripas med stor kraft skall jag här särskilt nämna två. Gemensamt för båda är att när nödvändiga åtgärder vidtas utlöser detta i regel spekulationer i missnöjespolitik. Den bristande kapitalbildningen hotar vårt samhälles möjligheter att på längre sikt trygga sysselsättningen, trygga grundvalen för den sociala välfärden, ta itu med miljöförstöring och begränsa vårt oljeberoende. I de senaste årens politiska debatt har det mer än någonsin förut talats om framtiden. Vad som i själva verket pågått är att vi förbrukat mer än vi producerat. För liten del har avsatts för investeringar i produktionsapparat, energisparande och andra nödvändiga insatser för framtiden. När regeringen föreslår åtgärder för att föra över resurser från konsumtion till investeringar kommer nästan undantagslöst invändningar, inte bara från den politiska oppositionen utan regelmässigt även från vissa delar av näringslivet. Oljeberoendet är upphovet till en stor del av våra ekonomiska problem. Vårt ökade underskott i utrikesaffärerna sedan 1978, då vi faktiskt hade nått balans, beror till helt övervägande del på den oljeprisökning som inträffat. Oljepriserna har två gånger på ett årtionde stört förutsättningarna för en framgångsrik ekonomisk politik. Kostnaderna för oljan är det största enskilda hotet mot sysselsättningen och den sociala välfärden. Efter snart ett årtionde av intensiv energipolitisk debatt har vi kommit en mycket kort bit på vägen när det gäller att kraftigt begränsa vårt oljeberoende. Denna begränsning kommer att ställa stora krav på omställningar i produktion, daglig livsföring och konsumtionsvanor. När mer påtagliga ingrepp från samhällets sida i invanda beteendemönster hos företag och medborgare aktualiseras, får vi undantagslöst höra en hel del protester. Så har det åter blivit när det gäller de nu föreslagna energiskattehöjningarna. Det råder, fru talman, en betydande enighet om arten av de ekonomiska problem som vårt land brottas med. Detta konstaterar finansutskottet i sitt betänkande. Produktionen av varor och tjänster för export till andra länder eller för konkurrens med import från andra länder är för liten, och den är inte tillräckligt konkurrenskraftig. Därför måste vi kraftigt — mycket kraftigt — öka kapitalbildningen inom denna sektor. Tidigare år brukade våra investeringar omfatta bortåt en fjärdedel av våra samlade inkomster under ett år. I dag har denna andel för investeringarna sjunkit till en bit under en femtedel. Detta är utomordentligt allvarligt — med en så låg andel investeringar kan vår ställning som industrination hotas. Det betyder att konsumtionen måste begränsas — både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Behovet av en ökad kapitalbildning gör det också nödvändigt med åtgärder som stärker vår industris konkurrenskraft och ökar investeringsviljan, även om sådana åtgärder går på tvärs mot det socialistiska vanetänkandet. Man kan lägga märke till att både Kjell-Olof Feldt och näringslivet i dess helhet brukar uttala sitt stöd för en politik med i huvudsak denna inriktning. Men hur är det då med socialdemokraternas ansvarstagande för att genomföra en ekonomisk politik som partiet ändå i princip ansluter sig till? Vi minns från avtalsrörelsen, att många socialdemokratiska politikers främsta verksamhet under den tiden gick ut på att komma åt regeringen. Vad socialdemokraterna då sysslade med gick stick i stäv mot deras principiella hållning: att man behöver öka kapitalbildningen och hålla tillbaka såväl privat som offentlig konsumtion. De sista veckorna har socialdemokraterna sagt sig vara emot en åtstramning. I själva verket har ju även socialdemokraterna föreslagit en mindre åtstramning. Skillnaden gentemot regeringsförslaget är att man valt ett annat medel, nämligen importrestriktioner. Deras prishöjande effekt är ungefär densamma som utfallet av den av regeringen föreslagna höjningen av mervärdeskatten. Skillnaden är att regeringen föreslår åtgärder som dels går att genomföra utan komplikationer gentemot utlandet, dels för medborgarna klart redovisar att en åtstramning sker och hur den sker. Socialdemokraterna har valt en metod för åtstramning som passar in i deras politiska strategi. Dess verkningar för den enskilda människans köpkraft är ungefär desamma men svårare att genomskåda. Socialdemokraternas förslag ackompanjeras av en betydande propagandainsats som förespeglar att vårt ekonomiska läge gör det olämpligt med en minskad privat konsumtion. Detta har också skymtat här i debatten. Men det är inte i överensstämmelse med det som socialdemokraterna egentligen anser. När ni socialdemokrater, Kjell-Olof Feldt, inte agiterar mot regeringen medger ni ju att den privata konsumtionen, på samma sätt som den offentliga, skall hållas tillbaka för att ge ökade möjligheter till en expansion av investeringarna. Precis likadant går ni till väga när det gäller regeringens sparåtgärder. Ni motsätter er åtgärder för en ökad kapitalbildning som ni — när propagandan går på lägre varv — ändå anser nödvändig. I sitt anförande läste Kjell-Olof Feldt högt från en artikel ur SAF-tidningen. Jag hör väl inte i större utsträckning än Kjell-Olof Feldt till dem som vidarebefordrar vad som står där, men om Kjell-Olof Feldt vill ge en riktig bild av vad SAF:s utredningschef anser om de alternativ som vi nu har att ta ställning till, så tycker jag att han borde ha läst vidare i artikeln. Jag läser ett avsnitt: ”Det socialdemokratiska motförslaget — importdepositioner — är en ren undanmanöver. Man vill helt enkelt inte diskutera problemet. Hur skall en långsiktig individuell tillväxt främjas av en åtgärd, vars enda effekt skulle bli att förmå importörerna att kortsiktigt minska sina lager? Den vägen betalas ingen oljenota 1981 och 1982 och 1983 och Vad socialdemokraterna här ägnar sig åt är någonting mycket allvarligt — partiet försöker systematiskt undergräva allmänhetens förståelse för den ekonomiska politik som det socialdemokratiska partiet egentligen anser nödvändig. De allvarligaste invändningarna riktar finansutskottets majoritet mot det socialdemokratiska förslaget om s.k. importdepositioner. Ola Ullsten har från folkpartiets utgångspunkter redan hårt kritiserat det förslaget. Andra kommer att göra det senare i debatten. Jag vill bara göra två påpekanden: 1. Under det förra riksmötet — både i februari och senare i maj-juni — var vi i finansutskottet helt eniga om att Sverige måste bygga sin ekonomiska återhämtning på en öppen ekonomi. Det kommunistiska partiet — som vill ersätta den svenska öppna ekonomin med ett reglerat statshandelssystem — var då ensamt om att ifrågasätta frihandeln. Nu har den politiska bilden något förändrats. I ord bekänner sig socialdemokraterna fortfarande till inställningen att Sverige måste agera så att våra möjligheter att delta i det internationella handelsutbytet inte äventyras. Men i dåliga tider är det alltid frestande för dem som inte tänker så långsiktigt att vilja flytta över svårigheterna på andra länder genom handelshinder. Detta slår undantagslöst tillbaka i negativa effekter på den egna exporten. Är det socialdemokratiska förslaget om importrestriktioner det första tecknet på ett uppgivande av socialdemokraternas vakthållning kring frihandeln? 2. De direkta verkningarna av importrestriktionerna skulle kunna bli att andra länder vidtog importrestriktioner mot Sverige. För en del år sedan, det har Kjell-Olof Feldt redan talat om, kunde länder i Västeuropa, och även Förenta staterna, företa den här typen av åtgärder utan att något allvarligt inträffade. Men i dag är risken större. Det förhåller sig nog inte så som Kjell-Olof Feldt sade i sitt anförande att risken begränsar sig till att något enstaka land skulle kunna tänkas komma med invändningar eller vidta åtgärder. Situationen är i dag en annan. Risken för en protektionistisk löpeld världen över är större eftersom stora delar av den rika världen har underskott i bytesbalansen. Mot den bakgrunden är redan det faktum att socialdemokraterna lagt fram förslaget mycket olyckligt. Förslaget strider mot min och mitt partis grundmurade övertygelse att handelshinder skadar världshushållet och ökar spänningarna mellan länder med olika standard. Följderna för ett exportberoende litet land som Sverige kan bli katastrofala. Socialdemokratins hållning till energiproblemen ligger ju mycket nära mitt eget partis, och efter folkomröstningen kan man säga att den ligger mycket nära regeringens. De konkreta och mer eller mindre långsiktiga energipolitiska projekt som nämns i socialdemokraternas motion känner jag inte något behov att polemisera mot. När utskottet i dessa frågor inte funnit anledning till åtgärder från riksdagens sida har vi hänvisat till redan pågående utredningsoch planeringsarbete. Inom regeringskansliet förbereds också en omfattande energipolitisk proposition. Men när det gäller vårt oljeberoende är socialdemokraternas agerande mer än märkligt. De säger sig vilja spara olja men går emot åtgärder avsedda att få en besparing till stånd. De går emot regeringens förslag om skattehöjningar på olja. De vill också undanta oljeprodukterna från den speciella importbeskattning som de föreslagna importdepositionerna faktiskt innebär. Då är frågan: Vad vill ni socialdemokrater egentligen göra för att pressa ner vårt oljeberoende? Ni föreslår faktiskt ingenting som snabbt kan få verkan i den riktningen. Även här tvingas vi konstatera att vad socialdemokraterna med stor energi ägnar sig åt är att försöka undergräva stödet i allmänna opinionen för den typ av aktiv energipolitik som socialdemokraterna faktiskt är eniga med regeringen om bör föras för att minska vårt oljeberoende. Samma mönster av socialdemokratiska motsägelser går igen när det gäller punktskatterna på sötsaker och charterresor. Säger man sig vilja hålla tillbaka konsumtionen, så är det väl ändå märkligt att man håller en särskilt skyddande hand över Mallorcaresor och sötsaker. Sedan vill jag, herr talman, också säga några ord om skogsfrågorna. Det är självfallet av största vikt att skogsindustrins behov av råvaror från våra skogar tillgodoses, så att hela industrikapaciteten kan utnyttjas. Detta är också av stor betydelse för bytesbalansen. Eftersom denna fråga kommer att behandlas senare i debatten av Nr U:6 ledamöter från jordbruksutskottet nöjer jag mig med en kortfattad kommentar till de socialdemokratiska yrkandena om en beredskapslag och om en skärpning av skogsvårdslagen. Vissa åtgärder på 8 P av överårig skog hade socialdemokraterna, då lagen antogs, inga förslag om politikens område ändringar eller om en skärpning. Jag citerar 6 § i skogsvårdslagen: ”Om ett skogsbestånd är överårigt och markens virkesproducerande förmåga tas till vara endast i ringa utsträckning på grund av röta eller självgallring i beståndet, får skogsvårdsstyrelsen besluta att beståndet skall slutavverkas och ny skog anläggas.” Denna lag har nu varit i kraft i åtta månader, alltså inte ens en hel avverkningssäsong. Nog är det väl minst sagt underligt att nu komma med ändringsförslag, när man inte gjorde det då lagen antogs. Finansutskottets majoritet har efter yttrande av jordbruksutskottet avstyrkt socialdemokraternas förslag om en särskild beredskapslag och en skärpning av 6 § skogsvårdslagen i den övertygelsen att den nya skogsvårdslagen ger skogsvårdsstyrelserna större möjligheter än förr och tillräckliga möjligheter att hålla efter försumliga skogsägare. Herr talman! De frågor som jag inte har berört kommer talare från fackutskotten att ta upp senare. Jag vill sammanfattningsvis konstatera att finansutskottet funnit en omedelbar dämpning av efterfrågan nödvändig. Lika starkt har vi betonat att syftet är att hejda den ogynnsamma utvecklingen av bytesbalansen, att hejda valutautflödet, minska behovet av utlandslån och att därmed förhindra att vårt land hamnar i ett akut krisläge. Men vi har också sagt att de beslut som nu fattas måste ses i sammanhang med de åtgärder av mer långsiktig och offensiv karaktär som regeringen aviserat och som riksdagen senare kommer att ta ställning till. Slutligen, herr talman, vill jag ge ett direkt svar på en direkt fråga av Kjell-Olof Feldt, en fråga som också Carl-Henrik Hermansson ställde. Frågan löd: Är folkpartiet på väg bort från de idéer som Bertil Ohlin stod för när det gällde att främja sysselsättningen under lågkonjunkturer? Svaret är nej. Vi skall fortsätta att föra en aktiv ekonomisk politik, syftande till låg arbetslöshet, begränsad inflation och ökad kapitalbildning. All ekonomisk politik måste utgå från den verklighet vi har omkring oss. Ett underskott i utrikesaffärerna på 20 miljarder, till stor del vållat av ökade oljepriser, måste påverka vårt sätt att föra den ekonomiska politiken. De nu föreslagna åtgärderna anser vi nödvändiga just för att trygga sysselsättningen på lång sikt och slå vakt om det svenska välfärdssamhället. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter i det föreliggande betänkandet.

Herr talman! Eric Enlund talar om hur orolig han är för verkningarna av de socialdemokratiska förslagen. Jag måste fråga honom: Hyser Eric Enlund ingen som helst oro för verkningarna av den politik som han själv nu förordar? Har finansutskottets ordförande inte tagit något som helst intryck av vad näringslivet, arbetsmarknadsparterna och landets ekonomer har anfört i den här frågan? Har han inte tagit intryck av de varningar man har framfört för arbetslöshet, varningarna för att nästa års avtalsrörelse blir ännu svårare än årets eller varningarna — och de är fundamentala! — för att de här åtgärderna inte hjälper? Det går inte att genom åtstramning förbättra vår utrikesbalans. Enda vägen går över utbyggd produktionsförmåga. Eric Enlund säger att syftet med den här politiken är att överföra resurser från konsumtion till investeringar. Men det är just det frågan gäller — det är det problem som är inbyggt i den här politiken: Varför skulle investeringarna öka nästa år — under en lågkonjunktur och under inflytande av en stark inhemsk åtstramning? Det är den fråga alla har ställt sig. Och till svar på den har Eric Enlund inte mycket mer att säga än att folkpartiet står fast vid sina tidigare idéer om hur sysselsättningspolitiken skall föras. Är målsättningen numera — som arbetsmarknadsministern sade —3 26 arbetslöshet? Så långt är politiken framgångsrik.

Låt mig då upplysa Eric Enlund om att om momsen träffar 80 26 av den privata konsumtionen. Den berövar konsumenterna ungefär 1 800 milj.kr. för varje procent. Importdepositioner sådana som vi har föreslagit skulle drabba 20-30 26 av den privata konsumtionen och dessutom göra det möjligt för konsumenterna att behålla oförändrad köpkraft genom att köpa svenskt, om de inte vill betala de höjda priserna på importvarorna. Denna fundamentala skillnad i uppläggningen mellan vår politik och regeringens verkar det inte som om finansutskottets ordförande hade upptäckt.

Herr talman! Jag glömde i mitt förra anförande att yrka bifall till hela motionen U:2. Jag vill reparera det nu. Jag framhöll — och det har också gjorts från annat håll här i debatten — att en höjning av momsen ökar arbetslösheten. Det är ett av skälen till att vi är motståndare till en momshöjning. De borgerliga partierna har nu valt att främja både ökad inflation och ökad arbetslöshet, och det är det som är det allvarliga. Såvitt jag förstår — det har inte framkommit någonting i debatten som motsäger det — är regeringen medveten om att arbetslösheten kommer att öka. Att de borgerliga partierna vill ha en hög arbetslöshet är ingen nyhet i den politiska debatten. Eric Enlund sade nyss att folkpartiet håller fast vid den linje som Bertil Ohlin följde, och den linjen har också diskuterats tidigare i debatten. Det kan därför vara lämpligt att till riksdagens protokoll läsa in en del av vad Bertil Ohlin skrivit om sysselsättningsfrågorna.

Detta var inget enstaka yttrande av Bertil Ohlin. Han skrev på följande sätt i Stockholms-Tidningen den 5 augusti 1949: Det är sant att omedelbart efter kriget ingen hade fullt klart för sig hur omfattande den överfulla sysselsättningens olägenheter skulle bli och hur viktigt det var att söka åstadkomma en hög och jämn sysselsättning av förkrigstidens goda tiders typ. Anmärkning från min sida: Den lägsta uppmätta arbetslösheten under förkrigstiden var 10 96 1937. Herr talman! Nuvarande folkpartiledare bör kanske — liksom ordföranden i finansutskottet — sätta sig in i vilken politik herr Ullstens företrädare förespråkat, så att han inte utsätter sig för fadäser här i riksdagen som han gjorde tidigare i debatten.

Herr talman! Kjell-Olof Feldts inlägg här var egentligen en fortsättning av diskussionen om huruvida det är nödvändigt med en åtstramning av efterfrågan i vårt land. Jag tycker att det är en litet märklig fråga, eftersom även ert förslag om importdepositioner faktiskt måste få en dämpande effekt på efterfrågan. Det går väl ändå inte att tänka sig att den kostnad som det rör sig om -—-4-5 miljarder eller ungefär detsamma som momshöjningen betyder — inte skulle innebära någon påverkan som skulle bli kännbar för de svenska konsumenterna. Det är en mycket underlig tanke. Men det är ändå inte där, Kjell-Olov Feldt, som huvudinvändningen från min sida ligger när det gäller ert förslag.

Det förtjänar väl också att påpekas att den svenska regeringen agerade mycket hårt — jag vet inte, herr talman, om det har citerats tidigare här i debatten — när Finland år 1975 införde importdepositioner. Handelsministern hette då Kjell-Olof Feldt, och han sade i en debatt följande: Under den allra senaste tiden har vissa länder vidtagit protektionistiska åtgärder. Vi ser med oro på denna utveckling, som delvis berör vitala svenska intressen. Alla ansträngningar måste därför göras för att motverka sådana åtgärder. Min fråga är: Varför har Kjell-Olof Feldt övergivit det försvar för frihandeln som han 1975 så käckt hävdade gentemot Finland? Sedan ett par ord till Carl-Henrik Hermansson. När Bertil Ohlin fick det verkligt stora inflytandet i svensk politik 1948 fanns det över huvud taget inte någon utbyggd arbetsmarknadspolitik i Sverige. Arbetet med detta var i stora delar ett Bertil Ohlins verk vad idéerna beträffar. Carl-Henrik Hermansson klagade på att både regeringspropositionen och finansutskottets betänkande var magra aktstycken. De är dock inte så magra, Carl-Henrik Hermansson, som er motion när det gäller att hitta några motiveringar. Där är det verkligt magert. Vi har från finansutskottets sida funnit det svårt att behandla era förslag därför att de är så knapphändigt motiverade. Det är enbart fråga om en politisk viljeinriktning: ni vill skapa ett socialistiskt samhälle. Utan att ens göra ett försök att förklara på vad sätt den omdaningen skulle lösa våra ekonomiska problem med bibehållen standard påstår ni helt käckt att de blir lösta. Carl-Henrik Hermansson får ändå ha en viss förståelse för att det inte är lätt att diskutera så löst underbyggda påståenden.

Herr talman! Det som hävdades av Eric Enlund och också av andra här var ju att inför man importdepositioner, så blir efterfrågedämpningen, köpkraftsindragningen, lika stor eller t.o.m. större än genom regeringens förslag. Jag har inte ifrågasatt att det inte kommer att bli en viss sådan effekt, men den blir långt mindre än om man höjer skatterna med 8 miljarder kronor. Och den poäng som det tydligen är ganska hopplöst att försöka få Eric Enlund att förstå är att med importdepositioner kan man stimulera efterfrågan på svenska produkter och svensk produktion och stödja svensk sysselsättning. Det är då detta som är det moraliskt upprörande för folkpartisterna — så får man icke göra. Ja, men vi har sysslat med näringspolitik i det här landet som kostat staten mycket stora pengar men som haft exakt detta syfte. Alla de miljarder som satts in i varven har naturligtvis syftat till att bevara svensk sysselsättning och betytt att japanska och koreanska och engelska varv inte har fått bygga dessa fartyg. Jag har inte märkt att någon folkpartist talar om att vi stjäl från de fattiga länderna genom att inte störta 20 000 varvsarbetare i arbetslöshet. Nu gäller det 50 000 jobb. Jag tolkar arbetsmarknadsministerns uttalanden så, att kampen kommer att stå om huruvida vi skall ha 50 000 ytterligare arbetslösa här om något år. Jag anser att det kan icke vara i något lands intresse att Sverige frångår den fulla sysselsättningens politik. Det hjälper vi ju varken u-länder eller andra industriländer med. Det enda ni för er del gör är att ni berövar dem marknader och dessutom skapar arbetslöshet. Jag vill tillägga en sak: Eric Enlund sade i sitt första anförande att socialdemokratin undergräver allmänhetens förståelse för regeringens politik. Jag vill svara Eric Enlund att det har ni gjort själva. Vi kommer ihåg alla de uttalanden ni gjorde i 1979 års valrörelse om hur ni hade löst krisen, om kurvorna som pekade uppåt och om de härliga tider som väntade efter en borgerlig valseger. Det var där ni ohjälpligt skadade förtroendet för den svenska borgerliga regeringen, och det lär ni inte kunna reparera genom att skylla på oss. Samma formulering använder Eric Enlund om energipolitiken. Vi skulle undergräva möjligheterna att föra en förnuftig energipolitik. Men, herr talman, hur kan vi undergräva en politik som inte finns?

Herr talman! Jag noterar med intresse att Eric Enlund inte med ett ord försökte bestrida riktigheten av de bägge citat jag anförde för att belysa den uppfattning som Bertil Ohlin 1948 resp. 1949 gav uttryck för när det gällde målen för sysselsättningspolitiken. Jag hoppas att han vill förmedla något av denna ödmjukhet inför citaten också till sin partiledare. Sedan sade Eric Enlund att våra förslag var alltför knapphändiga för att man skulle kunna behandla dem utförligt i finansutskottet. Det var den ena motiveringen. Den andra motiveringen var att vi hade yrkat på övergång till ett socialistiskt samhälle, och det ville naturligtvis finansutskottets majoritet inte ha. Nu vill jag erinra om att det fanns en motionstid på fyra dagar för oppositionspartierna. Regeringen har däremot haft hela året på sig att skriva proposition i denna fråga. Den propositionen kan man alltså med skäl ställa mycket större krav på än på oppositionspartiernas motioner. Vi kunde naturligtvis, om vi hade velat det, ha väckt en motion på 100 eller 200 sidor. Jag vet inte om finansutskottets ledamöter hade blivit gladare då. Om de vill ha mycket långa motioner, skall vi med nöje stå till tjänst. Argumentet att vi i motionen endast kräver ett socialistiskt samhälle är naturligtvis något inkorrekt, eller hur Eric Enlund? Vi kräver exempelvis att momsen på livsmedel skall slopas. Vi får väl inte — även om det är en riktig åtgärd — ett socialistiskt samhälle bara för det? Vi kräver att barnbidragen skall standardsäkras till 25 96 av basbeloppet. Skapar det socialism i samhället? Vi kräver en höjning av skatten på stora förmögenheter. Jag vet inte, men där kanske det bränns för Eric Enlund. Men jag tror inte att vi får ett socialistiskt samhälle bara på den vägen. Vi kräver också att kontokortssystemet skall avskaffas. För Eric Enlund och för en borgerlig livsföring är det tydligen helt nödvändigt att kontokorten finns kvar. Det är möjligt att han därför ser ett avskaffande av kontokorten som en socialistisk åtgärd. Vi har en rad andra konkreta krav som mycket väl ryms inom den nuvarande samhällsordningen. Vi har — det erkänner jag — två krav på förstatligande i motionen, som innehåller totalt 24 krav. Det ena gäller ett förstatligande av oljebolagen. Det är inte någon alldeles ny fråga i Sverige. Jag vill erinra om att en statlig utredning redan på 1940-talet lade fram ett förslag om att man skulle överföra oljebolagen i samhällets ägo. Där finns ett grundmaterial som går att använda. Det andra gällde ett förstatligande av affärsbankerna. Jag medger att det är en något större fråga, men huvudparten av våra förslag faller inom ramen för det nuvarande ekonomiska systemet. Naturligtvis borde, och måste, de behandlas seriöst — även av ett finansutskott med borgerlig majoritet.

Herr talman! Först några ord till C.-H. Hermansson: Jag har inte alls uttalat mig om kontokorten, och jag har själv inte något sådant. När det gäller förslagen i och utformningen av vpk-motionen kan jag ge ett direkt exempel på hur luddigt och obestämt yrkandena är formulerade. I sitt inlägg sade C.-H. Hermansson att vpk vill ha bort momsen på livsmedel. Så står det också i motionen. Det är en liten nätt affär på 11 miljarder med nuvarande moms och 12 miljarder med de nya momssatserna. Men i sitt huvudanförande sade C.-H. Hermansson att det var fråga om att ta bort effekten av momsen på baslivsmedlens priser — och det blir någonting helt annat.

Herr talman! Det beslut som skall fattas av denna urtima riksdag, vars inkallande socialdemokraterna har drivit fram, kommer i historiens ljus att framstå som en tämligen obetydlig parentes i vad som måste bli ett långvarigt och mycket besvärligt arbete för att återställa Sveriges inre och yttre balans i ekonomiskt avseende. Ingen får av de extraordinära omständigheterna förledas att tro, att det rör sig om något annat än ett visserligen på kort sikt nödvändigt, men i ett längre perspektiv ganska ointressant ingrepp av stabiliseringspolitisk natur. De föreslagna åtgärderna skall under de närmaste månaderna hålla tillbaka importen och därmed minska behovet av upplåning utomlands. Det rör sig alltså om en tillfällig dämpning av den inhemska efterfrågan. Regeringen har i propositionen klart och tydligt angett — och finansutskottet upprepar detta — att efterfrågebegränsningen skall återtas när utvecklingen så medger. Tidpunkten blir beroende av efterfrågeutvecklingen i övrigt — inte minst ute i kommuner och landsting, den blir beroende av vad som händer i nästa avtalsrörelse och, framför allt, av den snabbhet med vilken de kommande besparingsåtgärderna på den statliga utgiftssidan kan fås att slå igenom. Det är ju i själva verket regeringens kommande sparpaket och framtida lättnader i marginalskatter och beskattningen av näringslivets riskkapital som blir avgörande för möjligheterna att långsiktigt återföra Sveriges ekonomiska utveckling på rätt kurs.

Den stora skillnaden mellan majoriteten och minoriteten här i riksdagen gäller inte så mycket den diagnos som jag här har redovisat. Den framträder desto mer vid valet av läkemedel för att bota vår ekonomiska sjuka. Det recept regeringen anvisar är i första hand att dra ner den offentliga utgiftskurvan för att dels få bättre jämvikt i statens finanser, dels skapa utrymme för en utbyggnad inom näringslivet, särskilt exportindustrin. Den behandling oppositionen ordinerar är ännu mer av den gamla vanliga skattehöjningsmedicinen, trots att alla tecken tyder på att patienten redan fått en överdos och att flera piller av samma slag bara skulle förvärra tillståndet. Socialdemokraterna berör själva i sin partimotion — och även i reservationen till finansutskottets betänkande — denna skillnad. Det påpekas i en passus som andra talare har berört och som onekligen är avslöjande att statsinkomsterna, från att tidigare ha ökat med drygt 5 70 om året, efter regimskiftet har stått stilla. Man gör vidare gällande att budgetunderskottet, om utgifter och inkomster hade utvecklats i samma takt som under den socialdemokratiska regeringsperioden, skulle ha uppgått till endast hälften av det nuvarande. Men detta är ju detsamma som att säga att om socialdemokraterna hade fått stanna i regeringsställning, skulle de ha fortsatt att kraftigt höja skattetrycket varje år, medan den borgerliga regeringen faktiskt har lyckats med vad vi moderater har eftersträvat, nämligen att hejda den fortgående ökningen av skattetrycket. Jag skall gärna medge att regeringen ännu inte har varit lika framgångsrik när det gäller att dämpa utgiftsutvecklingen, men för statens del betecknar ändå innevarande budgetår en vändpunkt i detta avseende. Och fortsättning följer alltså i form av det sparpaket som skall föreläggas det ordinarie riksmötet i oktober. Det har här i debatten redan påtalats att socialdemokraternas nya påfund med importdepositioner är svårt att förena med Sveriges traditionella bekännelse till frihandelsprincipen och med olika internationella överenskommelser där Sverige är part. Vidare har det sagts att ett sådant experiment skulle strida mot svenska intressen med hänsyn till vårt stora exportberoende och risken för repressalier samt att en omläggning av svensk handelspolitik i denna riktning står i skarp motsättning mot uttalanden som gjordes av bl.a. Olof Palme och Kjell-Olof Feldt på den tiden de befann sig i ansvarig ställning. Förslaget ter sig så mycket mera egendomligt som sådana utomordentligt krisartade omständigheter, under vilka åtgärder av detta slag möjligen kan försvaras, alls inte föreligger. Om förslaget genomfördes skulle det efter vad jag förstår bli första gången som ett land tillgriper importrestriktioner i ett läge där det inte förekommer någon press på dess valuta. Dessutom skulle restriktionerna inte kopplas till några nämnvärda åtstramningsåtgärder av annat slag än sådana som vidtas på hemmaplan. Andra slag av åtgärder måste ju rimligen begäras utifrån, för inte kan väl det förhållandet att åtgärden skulle ha beslutats av en urtima riksdag göra ett så djupt intryck på omvärlden att detta ensamt skulle räcka som bevis för nödvändigheten att tillgripa denna extraordinära utväg? Helt i konsekvens med socialdemokraternas här återgivna analys innehåller deras partimotion i förslagsdelen mycken gammal skåpmat samt några nya hugskott, som allt kan sammanfattas under beteckningarna höjda skatter och flera statliga regleringar. Där finns gamla bekanta som indexregleringens slopande, promsen osv. Absolut inte höjd moms, men gärna, mycket gärna, proms! — dvs. utvidgad moms. Så lyder ju numera stridsropet. Men dessa förslag skall enligt socialdemokraterna själva inte bli föremål för ställningstagande här i dag. Jag skall därför koncentrera mig på det som är tänkt att vara huvudalternativ till den av regeringen föreslagna momshöjningen, nämligen importdepositionerna. Men först några försynta frågor: Vad är det som gör en höjning av momsen så farlig och så utmanande i dag, när den tydligen inte var det alla de gånger Gunnar Sträng vidtog samma åtgärd i — som det hette — efterfrågebegränsande eller köpkraftsindragande syfte? Vad är det som gör att den metoden — i förening med en kraftig neddragning av de offentliga utgifterna — duger just nu åt en socialdemokratisk statsminister i vårt grannland Danmark? Förslaget om importdepositioner är i motionen och i reservationen så vagt och ofullständigt beskrivet att det finns skäl att ifrågasätta huruvida det över huvud taget är allvarligt menat. De många tekniska svårigheter som det är förknippat med är knappast ens nämnda, långt mindre diskuterade. En sådan är gränsdragningen mellan importvaror som skall beläggas med depositionsplikt och sådana som skall slippa. Tanken är att varor som används i produktionen skall undantas, medan de som är avsedda för konsumtion skall drabbas. I motionen uppskattas — det är en av de få sifferpreciseringarna — att den förra kategorin, alltså undantagen, omfattar mellan 30 och 40 96 av hela importen. Finansutskottets ordförande har redan påtalat det egenartade i att bensin för nöjesåkning blir nästan den enda importerade konsumentförnödenhet som klarar sig undan en prishöjning, detta i en situation där vi behöver göra allt för att nedbringa vårt oljeberoende. Och det här fallet är naturligtvis inte det enda där en och samma vara antingen kan användas för konsumtion eller utnyttjas i produktionsprocessen. Problem av detta slag, alltså gränsdragningsfrågor — tillsammans med nödvändiga insatser för kontroll och uppbörd — måste leda till krav på en administrativ apparat, som betyder både avsevärda extrakostnader och byråkratiskt krångel. I motionen ges det inte heller några exakta besked beträffande depositionernas omfattning eller den tidrymd under vilken systemet skall vara i kraft. På den första punkten sägs ingenting alls. Därför tycker jag att det var så egendomligt att Kjell-Olof Feldt i replikskiftet nyss med Eric Enlund var så tvärsäker på att effekten av depositioner skulle bli mindre än effekten av en momshöjning. På den andra punkten, om tidrymden, talas det vagt om ungefär ett år. Men vad skulle de finansiella effekterna bli, om man föreskrev tidsbegränsade importdepositioner av en storlek som på ett år skulle ge samma åtstramningseffekt som regeringens förslag? Först uppstår rimligen stora likviditetssvårigheter för företagen, som utöver att betala importvarans pris kanske skall sända in ytterligare hälften därav till riksbanken. Mycket talar för att detta kan klaras endast med hjälp av upplåning, som då delvis torde komma att ske utomlands. Och därmed får vi bakvägen den effekt som åtgärden avser att motverka. Och sedan — när plötsligt systemet upphör och tiotals miljarder kronor släpps lösa — får vi på en gång en oerhört kraftig påspädning av likviditeten i näringslivet, vilket inte kan undgå att påverka företagens handlande. I motionen medges att en fördyring av importerade konsumtionsvaror genom depositioner skapar ett utrymme för höjningar av priserna på svensktillverkade varor av samma slag. Till denna risk måste läggas den på sikt kanske allvarligare konsekvensen att svenska företag efter åtgärden kan finna den svenska marknaden relativt sett mera lättbearbetad än de utländska marknaderna och styr över sitt utbud från export till försäljning här hemma. Resultatet kan då bli ett bortfall av utländska kunder, som det i ett senare skede kan vara svårt att återvinna. Herr talman! Mina frågor och påpekanden torde vara tillräckliga för att visa att det socialdemokratiska förslaget om importdepositioner är föga genomtänkt. Under alla omständigheter är det inte färdigt att sättas in med den snabbhet som krävs för att vi skall kunna möta vårt dagsaktuella problem. Jag vet inte om Kjell-Olof Feldt efter vanligheten har begärt ordet för replik. Allt fungerar ju inte riktigt efter rutinerna vid denna urtima riksdag. För att ge honom tid att tänka ut svar på mina frågor, skall jag avslutningsvis bara stryka under en synpunkt och en varning, som kommer till uttryck i finansutskottets betänkande. Det gäller kommunerna. Kommuner och landsting får inte i denna situation ta de skattehöjningar som nu skall beslutas till intäkt för kompenserande höjningar av den kommunala utdebiteringen nästa år. Lika väl som enskilda medborgare och staten skall hålla igen måste vi begära att kommuner och landsting också gör det. Inte heller får man på kommunalt håll ta tillfället i akt att fylla ut det efterfrågebortfall som uppstår med beslut om nya utgiftskrävande åtaganden. Skulle så ske, måste regeringen vidta åtgärder för att se till att intentionerna bakom dess ekonomiska politik verkligen slår igenom. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 1980 U:1.

Herr talman! Herr Tobisson var nu den femte borgerliga talaren i den här talarstolen, den femte representanten för regeringspartierna. I likhet med de fyra föregående ägnade han den absoluta merparten av sitt anförande åt att diskutera socialdemokratins politik, att ställa frågor kring den, vara upprörd över den osv. Jag måste fråga: Känner ni borgerliga riksdagsledamöter aldrig något behov av att analysera er egen politik? Den här riksdagsdebatten är ändå televiserad. Vill ni då inte försöka förklara för den del av svenska folket som till äventyrs lyssnar vad det är ni vill göra, vad er politik innehåller, vad den får för konsekvenser? Jag ställer här ett par enkla frågor när det gäller bensinoch oljeskatterna: Hur skall hyresgästerna kunna spara och den vägen undgå effekterna? Hur skall de göra som tvingas pendla i bil till jobben? Och för att ta en helt annan fråga: Hur skall barnfamiljerna uppleva 200 kr. i barnbidragshöjning som en kompensation för en kostnadsökning på 1500 kr.? Det här är enkla frågor, men kanske litet besvärliga att klara ut. Men det är ändå ni som tänker ta ansvaret för den här politiken. Därför tänker jag inte, herr talman, dra ett nytt varv om importdepositionerna. De har nu ganska ingående belysts från socialdemokraternas sida. Jag skall ställa ett par frågor till Lars Tobisson om regeringspolitiken och graden av sanning i hans påståenden. Han sade nämligen, och det argumentet brukar Gösta Bohman också använda, att regeringen har varit lyckosam med att hejda en fortgående höjning av skattetrycket. Särskilt moderaterna tar åt sig äran av det. Vidare sade han att dagens förslag inte innebär någon skattehöjning, medan däremot våra förslag gör det. Låt mig då fråga: Hur kan det komma sig att skatternas andel av nationalinkomsten oavlåtligen stiger? Den var 50 26 när moderaterna klev in i regeringskansliet. Den är 53 20 i dag, och genomförs de förslag som nu föreligger blir skatteandelen, dvs. skattetrycket, 55 90. Det är 5 96 på fyra år. Jag tycker att det uppfyller högt ställda anspråk på en snabb höjning av skattetrycket, och jag tror inte att vi socialdemokrater hade den takten. Men hur kan man då påstå något sådant och tro att man inte skall få frågor på det? Vidare har herr Tobisson sagt att detta inte är någon skattehöjning. Skulle i det ligga att det här är köpkraftsindragningar, som sedan skall återtas, dvs. att skatterna skall sänkas igen? Nu vill jag be Lars Tobisson: Namnge en skatt av de 55 som regeringen har höjt sedan sitt tillträde 1976 och som man sedan har sänkt igen, dvs. en köpkraftsindragning av dessa 55 som man har återtagit!

Herr talman! Jag konstaterar att Kjell-Olof Feldt inte besvarade mina frågor. Det finns en möjlighet att göra det i nästa replik. Jag skall använda min replik till att besvara Kjell-Olof Feldts frågor. På det viset kanske vi i alla fall så småningom kan få ett utbyte, där vi både ger och tar. Kjell-Olof Feldt ställde två frågor till mig. Den första frågan var: Har den borgerliga regeringen lyckats hejda skatteökningen? Ja, 1977 var det första året som den borgerliga regeringen verkade. Då utgjorde skattekvoten— som Kjell-Olof Feldt uttrycker det — 53,5 96 av bruttonationalprodukten. Den sjönk 1978, och enligt preliminära beräkningar ligger den lägre även 1979, nämligen på 52,9 96. Jag menar inte att det rör sig om några stora tal — man har alltså minskat skatteuttaget med 0,6 96 av bruttonationalprodukten — men det är ändå korrekt att säga att vi har hejdat den fortgående ökningen av skattetrycket. Sedan till frågan om inte momshöjningen är en skattehöjning. Jo, givetvis är den det, men skillnaden mellan vår uppfattning och socialdemokraternas är den att vi inte tror att vi kommer att lösa Sveriges ekonomiska balansproblem genom att höja skatter. Vi menar att det kan vara nödvändigt att göra det av konjunkturpolitiska och stabiliseringspolitiska skäl. Den avgörande åtgärden för att få en rätsida på vår situation är emellertid att dra ned de offentliga utgifterna. I mitt huvudanförande nämnde jag också ett annat procenttal, nämligen att de offentliga utgifterna har stigit till 65 26 av bruttonationalprodukten. Jag medger att de har fortsatt att stiga under den borgerliga regeringens tid — Kjell-Olof Feldt behöver inte påpeka det — och jag beklagar att så har skett. Nu har vi börjat vända på det förhållandet, och det sparpaket som kommer nästa månad är avsett att bli den åtgärd som verkligen skall betyda något för vår kommande ekonomiska utveckling. Varför oroar sig aldrig socialdemokraterna för de 65 procenten? Det måste väl ändå vara ett bekymmer att vi har 65 26 i utgifter och bara 53 96 i inkomster. Är innebörden av den här uppläggningen att skatteinkomsterna skalllyftas upp emot de 65 procenten? I så fall skall jag tala om för Kjell-Olof Feldt att det aldrig kommer att gå. Om man höjer skatterna så, att man inte bara bryter igenom femtioprocentsgränsen utan går upp emot två tredjedelar av bruttonationalprodukten kommer inte de produktiva insatser att göras som är en förutsättning för att det skall bli några nya skatteinkomster.

Herr talman! Svar på Lars Tobissons frågor har jag lämnat både i mitt tidigare anförande och i replikskiftet mellan mig och Eric Enlund. Lars Tobisson bara upprepade den diskussion som har förekommit om vårt förslag. Lars Tobissons motivering för det tidigare påståendet om den lyckosamma nedgången av skattetrycket var rena brännvinsadvokatyren. Lars Tobisson väljer året 1977, men det var ju 1976 som den borgerliga regeringen tillträdde. Det var då socialdemokratin lämnade över regeringsansvaret och vid den tidpunkten var skatteandelen 50 96. Det är klart att om man höjer den till 53,5 20 kan man naturligtvis få ned den till 53 96 och skryta över det, men är inte det ganska ohederligt, herr Tobisson? Det beslut som ni vill att riksdagen nu skall fatta kan bara ha en effekt, nämligen att skattetrycket stiger ytterligare. Jag bara konstaterar att Lars Tobisson inte kan nämna en enda av de 55 skattehöjningar som från moderat sida tydligen har motiverats med att det var fråga om tillfälliga köpkraftsindragningar som man sedan dess har funnit anledning att ta tillbaka. Inte en enda skatt har alltså sänkts. Man hittade på en ny skatt, charterskatten, och mycket riktigt höjs denna i år. Det här resonemanget med en moderat för jag inte för att försöka framstå såsom den som advocerar för en skattesänkning. Men jag tycker inte att ett parti som så uppenbart och i så många år har tagit på entreprenad att framstå som en omutlig och oförtröttlig försvarare av låga skatter, på detta sätt helt kan avsvära sig ansvaret när det kommer i regeringsställning. Det vore skönt för våra fortsatta överläggningar om denna moderata propaganda kunde läggas åt sidan. Jag tror det vore ännu skönare för de två övriga regeringspartierna, som lider mer av den än jag. Det är alldeles riktigt att det dominerande problemet i den svenska ekonomin och orsaken till obalansen är gapet på 10-12 76 av BNP mellan de offentliga utgifterna och inkomsterna. Vår uppfattning är att detta problem måste angripas på två sätt, både genom att stat och kommuner skaffar sig högre inkomster och att vi håller tillbaka utgifterna. Det är där vi vill se krafttag från regeringens sida, för vi tror inte att problemen kan lösas genom att man enbart angriper utgifterna. Det s.k. sparpaketet har presenterats i olika omgångar och man har förvarnat om det i ett halvår. Det enda jag vet om det är att det verkligen inte innebär en neddragning av den offentliga verksamheten och byråkratin, utan det är fråga om en ny indragning av köpkraft från de svagaste grupperna i samhället.

Herr talman! I slutet av sin replik beklagade sig Kjell-Olof Feldt över att han inte just nu visste mer om sparpaketet. Vi har sagt att vi kommer att offentliggöra de åtgärder som skall sättas in i besparingssyfte i ett sammanhang, nämligen när det ordinarie riksmötet samlas. Det har planerats sedan länge. Vad vi föreslår vid denna urtima riksdag är mer kortsiktiga, tillfälliga och begränsade åtgärder för att råda bot på ett akut balansproblem. Regeringens proposition inriktar sig också på denna nära problematik. Socialdemokraternas partimotion däremot berör åtgärder inte bara på kort sikt utan också på lång sikt. Det är därför anmärkningsvärt, Kjell-Olof Feldt, att ni inte säger någonting om vad ni vill göra åt den höga nivån och den accelererande ökningstakten på de offentliga utgifterna. Det är nämligen det stora problemet på längre sikt i svensk ekonomi. Låt mig påminna om att jag sade att den borgerliga regeringen hade hejdat utvecklingen mot ett högre skattetryck. Det var under det första regeringsåret nödvändigt med en bromssträcka. Kjell-Olof Feldt har redan tidigare blivit påmind om de stora problem som vi fick överta när vi trädde till. Det var ingen paradisisk tillvaro. Bara några dagar efter 1976 års val fick vi vidta både brådstörtade och brutala åtgärder för att försöka få ordning på ekonomin. Det viktiga är att vi sedan dess faktiskt har hållit skattetrycket i stort sett konstant, ja faktiskt lyckats nå något sjunkande siffror. Jag kan försäkra Kjell-Olof Feldt att vi från moderat håll kommer att fortsätta att bjuda så mycket motstånd vi någonsin kan mot en fortsatt skattehöjningspolitik. Kjell-Olof Feldt sade att han redan tidigare hade svarat på mina frågor. Jag bestrider det, därför att mina frågor innehöll vissa tekniska saker som inte tidigare har debatterats. Men då skall jag själv svara åt Kjell-Olof Feldt och säga att depositionsavgifter inte löser några problem. De leder bara till att vi skjuter dem framför oss. Depositionseller importavgifter strider mot våra internationella åtaganden inom OECD och GATT. När andra länder har tillgripit sådana åtgärder har Sverige protesterat högljutt. Finland införde sådana avgifter 1975-1976, vilket utskottets ordförande nyss var inne på. 1971 försökte danskarna sig på detsamma. Den dåvarande handelsministern, Kjell-Olof Feldt, sade då: Den svenska regeringen beklagar djupt att den danska regeringen vill införa en tioprocentig importavgift på den övervägande delen av importen. Han utvecklade vidare varför detta var en fördärvlig politik. Det var inte heller så många år sedan.

Herr talman! Min avsikt är att ytterligare något beröra den svenska statsskuldens utveckling och de problem som vi i riksgäldsfullmäktige har att brottas med då det gäller att hantera bl.a. det ständigt växande budgetunderskottet. Statsskuldsökningen har varit uppe till debatt tidigare i dag, och man har från regeringens sida tagit bl.a. denna till intäkt för att föreslå höjningar av momsen och punktskatter. Det är riksgäldskontorets uppgift att sköta såväl den inhemska som den utländska upplåningen för statens räkning. Det är alldeles uppenbart att när man arbetar med ett budgetunderskott som närmar sig 60 miljarder, med ett underskott i bytesbalansen på 20 miljarder och ett valutautflöde på drygt 20 miljarder på ett år, så blir svårigheterna att klara detta allt större för varje dag som går. Våra duktiga tjänstemän i riksgäldskontoret får verkligen ligga i — det kan jag garantera kammarens ledamöter. För att göra en kort tillbakablick så var den samlade svenska statsskulden ca 72 miljarder när den första borgerliga regeringen tillträdde 1976. Den 15 augusti i år slog vi ett ganska fantastiskt rekord när det gäller Moder Sveas skuldsättning. Då var nämligen den svenska statsskulden uppe i närmare 209 miljarder kronor. Detta innebär, herr talman, att Sveriges skuldsättning har i det närmaste tredubblats på mindre än fyra år. Jag vill minnas att den gamle högerledaren Jarl Hjalmarson i valrörelserna på 1950-talet reste omkring och förskräckte sina åhörare på valmötena med att tala om hur kraftigt den svenska statsskulden då steg, trots att det vid den tiden rörde sig om ganska blygsamma belopp. Han brukade avsluta sina anföranden med att säga till publiken: Medan jag nu har talat har statsskulden stigit så och så mycket. Dagens högerledare, Gösta Bohman, är försiktigtvis inte lika flitig i sin upplysningskampanj till svenska folket om statsskuldens snabba tillväxt. Han har ju annars under de senaste åren talat mycket i denna kammare, inte minst i dagens debatt. Den statliga skuldsättningen utomlands är ju den särskilt svåra biten — den accelererar i en takt som börjar inge stor oro. Om man även här gör en tillbakablick så bestod den statliga skuldsättningen i utlandet 1976 av ett lån på ca 300 milj.kr., som Gunnar Sträng hade lånat upp för investeringar i statliga vattenfall. Den 15 augusti i år hade den statliga utlandsupplåningen stigit till ca 35 miljarder och har ökat ytterligare sedan dess. Då är dessutom att märka att denna enorma ökning av statens skuldsättning i utlandet inte har avsett investeringar i det svenska samhället utan den har uppkommit för Nr U:6 att hålla uppe såväl privat som offentlig konsumtion. Pås. 18i finansutskottets betänkande finns en skrivning som visar att även den borgerliga majoriteten kommit till insikt om att vi nu är inne på farliga vägar då det gäller takten i den statliga utlandsupplåningen. Man säger så här: ”Med nuvarande takt i den statliga utlandsupplåningen, drygt 2 miljarder kr. i månaden, blir det efterhand allt svårare att låna på de internationella kapitalmarknaderna. Vi kan tvingas ta lån till höga kostnader och till sämre villkor även i övrigt Vi-skulle enligt utskottets uppfattning hamna farligt nära gränsen för vad ett enskilt land kan låna upp på de internationella kapitalmarknaderna.” Precis så förhåller det sig i dag. Det är dessutom så, vilket vi understrukit i den socialdemokratiska reservationen, att vi med denna upplåningstakt närmar oss gränsen för vad vi kan tillåta oss utan att på sikt äventyra vår kreditvärdighet och vårt ekonomiska oberoende. Vi kan tvingas acceptera att andra än vi vill bestämma hur den ekonomiska politiken här i landet skall skötas. Som Lars Tobisson tidigare var inne på är vidare den svenska staten f. n. den största låntagaren på den internationella lånemarknaden. Vi lånar, som Lars Tobisson uttryckte det, faktiskt mer än vad Världsbanken gör. Därför är det på intet sätt förvånande att den ekonomiska situationen här i landet har blivit föremål för skärpt uppmärksamhet från de utländska bankirernas och långivarnas sida. Rådgivare och experter från de internationella kreditinstituten är nu på väg hit, sägs der, för att pröva vår status som låntagare. Det har i pressen spekulerats om huruvida vi skulle få behålla den fina beteckningen ”trippel A”, dvs. om man också i fortsättningen kommer att anse att vi har högsta kreditvärdighet. Hur det blir med detta får vi väl se. Nog tror jag att Sverige även fortsättningsvis kommer att få låna pengar. Men villkoren kommer att försämras, om vi ständigt är tvingade att jaga upplåning för varje vecka. Riksgäldskontoret befinner sig i den situationen att man, så att säga, måste ”skjuta på allt som rör sig” på den internationella kapitalmarknaden just nu. Man kan inte välja tidpunkt för att ta upp ett visst lån. Man kan inte heller alltid välja långivare, utan är med hänsyn till valutautflöde och bytesbalansunderskott tvingad att driva en kontinuerlig upplåning oavsett hur villkoren för ögonblicket gestaltar sig. Under våren och försommaren tog riksgäldskontoret upp korta lån på den internationella kapitalmarknaden till räntor som låg omkring 20 96. Ibland kan man tycka att man fått ett långsiktigt lån på ganska fördelaktiga villkor. Det kan röra sig om räntor på kanske 6-10 96. Problemet är bara att man inte vet vad ett utlandslån egentligen kostar förrän det är återbetalt. Slutresultatet är ju beroende av vilka ytterligare lån riksgäldskontoret måste ta upp för att klara räntor och amorteringar på de tidigare lånen. De lån som | man måste teckna i det senare skedet har kanske betydligt sämre villkor än de som gällde när det ursprungliga lånet tecknades och som då ansågs som mycket förmånliga. 116 Det är i och för sig glädjande att den borgerliga majoriteten i finansut skottet nu har lyssnat till riksgäldskontorets chefs varningar i utskottet och verkligen kommit underfund med att det förekommer stora problem på detta område, vilka vi måste ta itu med i vårt land. Det beklagliga är bara att man vidtar fel åtgärder vid fel tidpunkt. En momshöjning och höjda punktskatter på olja och bensin här hemma löser inte ens kortsiktigt de problem som det här är fråga om. De utländska reaktionerna på de av regeringen föreslagna ekonomisk-politiska åtgärderna har, helt följdriktigt, i utländsk press inte väckt någon större uppmärksamhet. Däremot har tydligen det förhållandet att riksdagen har samlats till ett urtima möte för att diskutera landets ekonomi väckt desto större uppmärksamhet i omvärlden och även hos våra utländska långivare. Men detta är ju inte regeringens förtjänst — regeringen hade ju för avsikt att bakom lyckta dörrar driva igenom momsbeslut och punktskattehöjningar. För oss som sitter i riksgäldsfullmäktige känns det verkligen påfrestande att tvingas medverka till att skuldsätta vårt land i utländska banker i den omfattning vi gör i dag. Det vi nu sysslar med är att på våra barn och barnbarn övervältra en skuld som de måste betala räntor och amorteringar på, en skuld som är en följd av tre borgerliga regeringars felaktigt förda ekonomiska politik. Redan i mars månad i år ville vi socialdemokrater i riksgäldsfullmäktige att fullmäktige in pleno skulle tillställa regeringen ett uttalande med innebörden att regeringen redan då skulle vidta åtgärder som kunde minska det statliga behovet av utlandsupplåning. Vi ville i det sammanhanget peka på nödvändigheten av att både minska bytesbalansens underskott och åstadkomma en ökad långfristig utlandsfinansiering av privata investeringar. Nu verkar även detta vara en nyhet. Momsen och punktskatterna måste höjas för att utlandsupplåningen ökat så kraftigt. Det visste vi redan i våras. Vi varnade för det. Det är ingenting som hänt under den tid statsministern har bärgat hö hemma i Ramvik. Den borgerliga majoriteten i riksgäldsfullmäktige avslog emellertid denna vår framställan. Man ansåg det inte nödvändigt att gå till regeringen med en begäran om att ta tag i dessa problem. De menade att andra åtgärder skulle vidtas och att vi noga skulle tänka över vad vi i så fall skulle säga. De borgerliga ledamöterna i riksgäldsfullmäktige lovade faktiskt att vid ett senare tillfälle komma med ett förslag som vi skulle kunna enas om att skicka till regeringen. Ännu har någon sådan framstöt inte kommit från den borgerliga majoriteten i riksgäldsfullmäktige. När riksdagen för ett par år sedan tog ställning till kreditmarknadsutredningens förslag skrev regeringen i den då aktuella propositionen att staten skulle ta på sig en ”rimlig del” av den utländska upplåningen. Då frågar man sig vad en rimlig del är. F.n. är det 100 26. Staten svarar för 100 96 av utlandsupplåningen i dag. Det är ingen annan som lånar. Under den socialdemokratiska regeringens tid lyckades man förmå företag och kommuner att låna utomlands. Detta har den borgerliga regeringen helt misslyckats med. Detta måste bero på att företagen och kommunerna Nr U:6 misstror den borgerliga regeringens möjlighet att föra en ekonomisk politik som är värd att lita på. Kommuner och företag har redan gjort stora kursförluster på devalveringar som den borgerliga regeringen genomfört. Man vågar därför tydligen inte ta nya sådana risker. Herr talman! Jag instämmer i Kjell-Olof Feldts yrkande om bifall till de socialdemokratiska reservationerna. Och jag vågar inte, herr talman, ens tänka på hur mycket statsskulden ökat under den korta tid jag har talat.

Herr talman! Paul Janssons avslutningsord lockar fram reflexionen att det var tur att Paul Jansson inte höll på längre. I den proposition vi nu behandlar, om höjningar av moms och punktskatter, ger regeringen klara motiveringar för att det i nuvarande läge är nödvändigt med stabiliseringspolitiska åtgärder. Av propositionen framgår att hushållens köpkraft under andra halvåret beräknas öka med ca 10 miljarder kronor. De föreslagna skattehöjningarna skulle för detta år dra in ca 2 miljarder kronor av denna potentiella köpkraftsökning. Av tillgängliga ekonomiska fakta framgår att vårt lands ekonomi försämrats kraftigt. Vi har under en lång tid förbrukat mer än vi producerar, och denna trend har förstärkts av de senaste månadernas händelser. Av finansutskottets betänkande framgår att varje hushåll under innevarande år konsumerar för närmare 7 000 kr. mer än vad vi förmår att producera. Detta täcks genom import, vilket gör att underskottet i vår bytesbalans stiger och beräknas uppgå till ca 20 å 21 miljarder 1980, om inga åtgärder vidtas. Denna import måste betalas genom lån, och vår utlandsskuld stiger därmed med ca 2 miljarder per månad f. n. Det var denna situation som Paul Jansson här berörde, och jag känner ingen som helst lust att frisera hans siffror. Utlandsskulden har ju stigit i en oroande takt. En av de drygaste posterna i vår import utgörs av olja och bensin. Summan för den importen har stigit under 1970-talet från ca 3 miljarder till ca 30 miljarder. De senaste prishöjningarna medförde ökade kostnader med ca 14 miljarder. Det står därför klart att det är nödvändigt med ett ökat energisparande. Frågan är givetvis hur detta skall ske. Enligt regeringens mening måste prismekanismen komma till användning. Detta är givetvis speciellt ur glesbygdsbefolkningens synvinkel beklagligt. Bilen är för landsbygdens folk ingen lyxartikel utan något absolut nödvändigt. Personligen hör jag till dem som menar att de skattehöjningar på bensin som nu föreslås borde ha kombinerats med tillskapande av t.ex. ökade valmöjligheter i form av ökad kollektivtrafik, stimulans av samåkning och en kraftig satsning på framtagande av ersättningsbränslen. Vi väntar emellertid en energipolitisk proposition, och vi hoppas att sådana här synpunkter kan beaktas i den. När man diskuterar prishöjningarna på bensin kan man emellertid göra två konstateranden. Det ena är att socialdemokraterna, som yrkar avslag på de 118 föreslagna oljeoch bensinprishöjningarna, knappast erbjuder ett bättre alternativ. De föreslagna importdepositionerna skulle även de utmynna i kostnadshöjningar för bilisterna av i stort sett samma storlek som regeringsförslagets. Det andra konstaterandet är att de svenska bensinpriserna — även efter de föreslagna skattehöjningarna — inte kommer att ligga anmärkningsvärt högt i jämförelse med bensinpriserna i t.ex. våra nordiska grannländer. De kommer i stort sett att ligga i paritet med priserna där. Alternativet till de punktskatteoch momshöjningar som nu föreslås av regeringen hade varit en ytterligare skärpt kreditpolitik. Med den räntenivå och med de kreditrestriktioner som nu råder och som måste råda för att bl.a. begränsa valutautflödet hade detta inte varit någon framkomlig väg. Redan det nuvarande ränteläget motverkar de produktiva investeringarna och uppmuntrar spekulationsekonomin. Det kan i sammanhanget nämnas att man nyligen i Norge har, som man själv säger, chockhöjt likviditetskvoterna för de sydnorska bankerna. Där råder en placeringsplikt på 60 96, vilket betyder att det i Norge i det närmaste är lånestopp både för näringslivet och för löntagarna. Det måste anses helt nödvändigt för svensk del att i stället tillgripa de finanspolitiska åtgärder som nu föreslås av regeringen. Socialdemokraternas förslag om importdepositioner har ju behandlats ingående här i dag, och jag tänker inte ägna mig åt det förslaget. Från centerns sida kan vi hänvisa till det anförande som statsministern hölli början av dagens överläggningar, då han ingående gick igenom förslaget och förklarade att det alternativet av olika skäl är uteslutet. Bland övriga åtgärder som föreslås av socialdemokraterna ingår en tvångslag mot skogsägarna för att öka avverkningarna och därmed exportinkomsterna. Det skall inte förnekas att en bristande råvaruförsörjning till våra industrier är ett problem. Men dels är åtgärder redan vidtagna för att stimulera avverkningarna, dels torde den nya skogsvårdslagen vara tillräcklig för att ge skogsvårdsstyrelserna möjlighet att motverka uppenbara försummelser, vilket också framhölls här tidigare av finansutskottets ordförande. På kort sikt är ju inte det socialdemokratiska förslaget något medel att minska våra balansproblem. Man kan naturligtvis fråga sig om socialdemokraterna menar att bönderna skall sluta ägna sig åt nu pågående skördearbete och därpå följande höstsådd och i stället gå ut i skogen och hugga timmer. I detta sammanhang har nämnts att det finska beskattningssystemet för skogen skulle erbjuda en lösning. Det kan då noteras att skogsindustrin även i Finland f. n. brottas med en råvarubrist, som enligt det finska skogsforskningsinstitutet är den svåraste sedan kriget. Herr talman! Efter att ha lyssnat på dagens debatt med dess huvudsakligen mörka tongångar finner jag anledning att påpeka det faktum att vi trots våra nuvarande balansproblem fortfarande har världens näst högsta levnadsstandard och att vi vid en internationell jämförelse har lyckats mycket bra med att klara sysselsättningen. Från speciell centersynpunkt vill jag understryka att vi under den åtstramningsprocess som nu förestår och som är oundviklig inte får glömma den viktiga regionalpolitiken. Bördorna måste fördelas lika, så att de regioner som har problem med sysselsättningsoch utkomstmöjligheterna inte glöms bort i hanteringen. Det förtjänar i detta sammanhang uppmärksammas att en decentralisering av kapital och arbete också motverkar inflationsutvecklingen. Det är ett känt faktum att lagen om tillgång och efterfrågan gör att överhettning och kostnadsstegringar uppstår i koncentrationsorterna och därifrån sprider sig till ekonomin i dess helhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! Jag tycker att Torsten Gustafsson bör bestämma sig. Först säger han: Jag skall inte diskutera förslaget om importdepositioner — det har andra gjort. Och i nästa ögonblick säger han att det är ett farligt och dyrt förslag — det kommer att drabba bilägarna även på Gotland. Man kan fråga sig om Torsten Gustafsson över huvud taget läst förslaget och varit med vid behandlingen av det i finansutskottet. Först och främst framgår det klart och tydligt att olja och bensin skall undantas från dessa importrestriktioner. Jag tror att det har sagts tio eller femton gånger i dag. Jag får väl säga det den sextonde gången, om det är nödvändigt för att Torsten Gustafsson skall få det här klart för sig. Man säger att depositionerna skulle kunna göra att delar till vissa bilar blir dyrare. Svaret på det gav Olof Palme redan i förmiddags. Har man en dyr importerad bil — en Cadillac eller någonting sådant — drabbas man av att reservdelarna blir dyrare. Men om Torsten Gustafsson och andra gotlänningar väljer att köra med svenska bilar är det inga problem att få tag i reservdelar. De drabbas inte av importrestriktionerna. Även om Torsten Gustafsson driver den här propagandan ute i buskarna på Gotland för att frälsa sin själ då det gäller bensinskattehöjningarna, behöver han inte göra det i Sveriges riksdag. Här går den så att säga inte hem. Inom centergruppen hade man uppenbarligen stora våndor innan man gick med på förslaget om höjd bensinskatt och höjd oljeskatt. Men så småningom ven partipiskan och man tvingades anpassa sig. Nu säger Torsten Gustafsson att vi får hoppas att den kommande energipropositionen kan rätta till det här. Låt mig då fråga Torsten Gustafsson: På vilket sätt tänker Torsten Gustafsson agera i den kommande diskussionen om en ny energiproposition för att ta bort effekterna av de stora pålagor på olja och bensin som drabbar i första hand folket i glesbygden?

Herr talman! När jag har funderat över det socialdemokratiska förslaget om importdepositioner har det slagit mig att man måste ha missbedömt importinnehållet i vår export. Paul Jansson talade om svenska bilar — som jag förresten har använt mig av i många år. Det kan påpekas att importinnehållet i en Volvo enligt vad jag har hört är ungefär 70 26. Det är ganska mycket. Förklaringen till att jag säger att det socialdemokratiska förslaget kommer att kosta lika mycket för glesbygdsborna är bl.a. att vi importerar så mycket reservdelar och att många har importerade bilar. Ungefär 60 90 av nyförsäljningen här i Sverige består av importerade bilar.
Herr talman! Min gode vän Torsten Gustafsson blir skojigare och skojigare. Vitsen med vårt förslag, Torsten Gustafsson, är ju att man, samtidigt som man gör importen dyrare och därmed minskar den, skall ge den svenska industrin en chans att få ökad avsättning på hemmamarknaden. Nu säger Torsten Gustafsson tydligen att de har väldigt många dyra bilar med dyra reservdelar på Gotland, och det förvånar mig kanske något. Men kan man få ner importen även av vissa reservdelar från utlandet, så är väl inte svensk industri dummare än att man kan ta upp en tillverkning av sådana reservdelar som skulle kunna passa för de svenska Volvobilarna, om det lönar sig att driva en sådan verksamhet. Då förstår jag ännu mindre varför Torsten Gustafsson försöker göra gällande att våra förslag då det gäller importen skulle drabba glesbygderna hårdare än 25 öres höjning på bensinen och 65 kr. per kubikmeter olja. Det är helt obegripligt. Om han lyckas göra det begripligt hemma på Gotland är en sak, men han skall inte försöka sig på det här i riksdagen, där vi ändå har suttit några dagar och försökt penetrera de här frågorna — inte minst i finansutskottet, där Torsten Gustafsson är ledamot.
Herr talman! Eftersom vi inte har någon riksdag på Gotland är det nödvändigt att vi för debatten här, Paul Jansson, och det får vi alltså försöka göra. Det är klart att vi skall ha en stark tillit till exempelvis vår bilindustri, men jag tror ändå att Paul Jansson övervärderar dess kapacitet när han menar att den på en tid av ett år — det är ju så länge man tänker sig att importdepositionerna skulle gälla — skulle kunna få fram delar som omfattar ungefär 70 96 av bilen. Menar verkligen Paul Jansson att det skulle vara möjligt? Jag vill också påpeka att skillnaden mellan Paul Jansson och mig är 20 öre, inte 25; beredskapsavgiften har ju socialdemokraterna gått med på. Jag tror att vi två så småningom, när vi får räkna igenom det här, kommer överens om att ert förslag-är minst lika dyrt för glesbygdsborna.

Herr talman! Många har under dagens debatt försökt precisera vad som är grundproblemet i vår svenska ekonomi just nu. Det är egentligen inte så svårt att svara på den frågan. Just nu konsumerar vi för mycket i förhållande till vad vi producerar, och många av talarna har konstaterat just det. Detta visar sig i att vi har ett underskott i våra affärer med utlandet. Bara i år kommer varje svensk att förbruka varor och tjänster för 2 500 kr. mer än vad folkhushållet producerar. Vi måste räkna med att få ett underskott i bytesbalansen, dvs. i våra totala affärer med utlandet, på inte mindre än 21 miljarder kronor. De här pengarna måste vi låna upp utomlands, och det kan vi naturligtvis i längden inte fortsätta med. Paul Jansson har rätt i att uppdraget för riksgäldskontoret blir för svårt, om vi fortsätter i den här takten. En nation kan inte leva över sina tillgångar. Tendenser till obalans i affärerna med utlandet har vi haft mycket länge. Att motverka långsiktigt underskott i bytesbalansen var exempelvis ett viktigt mål redan för 1970 års långtidsutredning. Och naturligtvis har oljeprisökningarna spelat en mycket stor roll i sammanhanget. Dem måste vi betala genom att exportera så mycket mer att vi kan klara den ökade oljenotan. Uttryckt i ekonomiska termer har vi haft en kraftig försämring av bytesförhållandet. Importpriserna har stigit snabbare än exportpriserna. Vad vi kan göra, i den här situationen är antingen att hålla igen konsumtionen eller att producera mera. Vi bör göra bådadera. Industrin har i dag ett högt kapacitetsutnyttjande. På kort sikt kan vi inte producera särskilt mycket mer än vi gör. På längre sikt har vi möjlighet att bygga ut vår industrisektor, så att den kan bära upp den standard och välfärd som vi önskar oss. Och det är naturligtvis det vi skall inrikta oss på. Ty vår politik handlar inte om att vi skall svälta oss igenom krisen. Den handlar i stället om att rädda välfärden. Men det kräver att vi kraftfullt tar itu med problemen och skapar utrymme för en offensiv politik som ger industriell tillväxt. Detta är den långsiktiga inriktningen av regeringens politik. Men nu är det de kortsiktiga problemen som står i centrum, och de måste angripas snabbt. Skjuter vi på besluten skulle det göra ont värre och senare tvinga oss till betydligt mer genomgripande ingrepp. Valet står mellan relativt begränsade åtgärder nu och mycket större uppoffringar i framtiden. I propositionen pekar regeringen på några skäl till att stabiliseringspolitiska åtstramningsåtgärder bör vidtas med omedelbar verkan. Det just nu snabbt växande underskottet i bytesbalansen har jag redan berört. Med detta underskott har också följt ett stort utflöde av valutor ur landet. Utflödet har varit särskilt stort under de senaste månaderna, och takten i utlandsupplåningen är f. n. ca 2 miljarder kronor i månaden. Så kan vi inte fortsätta. Konjunkturen har försämrats i OECD-länderna. Tillväxten bromsas något. Särskilt gäller det andra halvåret i år. Men mycket talar för att den internationella konjunkturen snart vänder uppåt igen — i varje fall är det OECD:s mening, och det kan ju ses som en lycklig omständighet i sammanhanget. Utvecklingen i Sverige skulle bli en annan, i varje fall under första halvåret. Regeringen räknar med att hushållens inkomster efter skatt skall öka med ungefär 20 miljarder kronor under andra halvåret i år. Räknat i fast penningvärde innebär det en uppgång i de reala disponibla inkomsterna på närmare 4 Yo i årstakt. Samtidigt ökar industriinvesteringarna snabbt. Konjunkturinstitutet räknar med 20 90 ökning i år. Totalt skulle den inhemska efterfrågan då öka med 3,7 20 i år. Huvuddelen av den ökningen ligger på andra halvåret — det halvår då efterfrågan i utlandet minskar. Det går inte att blunda för de här riskerna, som uppstår när efterfrågetrycket ökar i Sverige samtidigt som det sjunker i omvärlden. Underskottet i bytesbalansen kan förvärras och kostnadsutvecklingen jämfört med utlandet leda till en ny kris, som hotar sysselsättningen. Därför måste vi hålla igen konsumtionsökningen och släppa fram investeringarna. Regeringen vill åstadkomma detta genom att höja momsen samt energiskatten, bensinskatten och några andra punktskatter. Som ett led i den här politiken beslöt riksdagen för någon vecka sedan att också höja skatten på sprit och tobak. För att kompensera barnfamiljerna föreslår vi att barnbidraget skall höjas till 3 000 kr. per barn och år. Den finanspolitiska åtstramning som regeringens förslag ger är nödvändig i det korta perspektivet. Även socialdemokraterna är medvetna om detta. I själva verket gör de ofta ett stort nummer av de kortsiktiga balansproblemen i ekonomin, men de vill av olika skäl inte dra de rätta slutsatserna av den insikten. På kort sikt finns nämligen — vid ett högt kapacitetsutnyttjande — inget annat alternativ än att hålla igen konsumtionsökningen. Att bromsa investeringarna skulle vara att gå rakt emot det långsiktiga målet att bygga ut vår produktionsförmåga. Socialdemokraterna är emot regeringens förslag till åtgärder — det har vi hört här i dag. Det är ganska väntat och inte särskilt anmärkningsvärt. Det finns naturligtvis alternativa tillvägagångssätt — det vill jag inte undanhålla kammaren — men de skulle få ungefär samma finanspolitiska effekt som de höjda indirekta skatter regeringen föreslår. Men de förslag som socialdemokraterna i verkligheten lagt fram präglas inte alls av den finanspolitiska realism som vore önskvärd och som regering och utskottsmajoritet visat. Vi bevittnar i själva verket ett socialdemokratiskt mästarprov i konsten att sitta på två stolar samtidigt. Å den ena sidan beskriver socialdemokraterna vältaligt och överdriver ibland obalansen i ekonomin. Å den andra sidan vill de inte angripa denna obalans, i vart fall inte nu. Jag kan i långa stycken instämma i de ekonomiska analyser som görs i den socialdemokratiska motionen, även om jag inte så ofta delar slutsatserna. Slutsatserna bygger nämligen sällan på de ekonomiska analyserna utan utgår från en något väl förenklad världsbild: problemen i ekonomin beror på regeringens politik, som i de flesta stycken varit misslyckad eller illasinnad, om man får tro många talare. Skall man tro den socialdemokratiska agitationen, så är regeringspartiernas folk samt och synnerligen inkompetenta och elaka människor, vilkas enda drivkrafter är att trakassera medborgarna. Och det är den egentliga orsaken till problemen. Det här är en ganska ofruktbar inställning från socialdemokraternas sida. I grunden bottnar den antagligen i en aldrig glömd besvikelse över ett förlorat regeringsinnehav. Men socialdemokratin har enligt min bedömning mycket att tillföra politiken, även i oppositionsställning. Som arbetsmarknadsminister gladde jag mig åt det stora samförstånd om arbetsmarknadspolitiken som ofta rådde. Det borde gå att nå samförstånd också kring den ekonomiska politiken. För mig är det en viktig princip att söka samförstånd och inte konfrontation — där så är möjligt utan att jag ger avkall på en fast och konsekvent ekonomisk politik. Vad jag inte kan ge avkall på är bl.a. uppfattningen att vi i Sverige inte kan föra en generell ekonomisk politik som är så expansiv att den hotar den grundläggande balansen i ekonomin. I längden kan vår generella ekonomiska politik inte oavbrutet vara mer expansiv än omvärldens. Det är egentligen självklart. Vill vi inte acceptera omvärldens arbetslöshet, får vi i stället mer än andra länder förlita oss på effektiva selektiva insatser. Detta är den svenska modell om vilken det råder en grundläggande enighet. Och den väl utbyggda svenska arbetsmarknadspolitiken gör det i praktiken möjligt att förena en återhållsam generell ekonomisk politik med lägre arbetslöshet än i omvärlden. Det borde inte vara nödvändigt att påminna socialdemokraterna om detta. Socialdemokraterna går emot praktiskt taget allt regeringen föreslagit. I stället vill de som det främsta alternativet ha tidsbegränsade importdepositioner. Som framgått av den tidigare debatten är detta en ytterst tveksam åtgärd, inte minst om den skulle vidtas av det land som kanske mest av alla är beroende av en väl fungerande världshandel. Socialdemokraterna vill ha en begränsning av kontokortskrediter. Det har egentligen en ganska liten betydelse, men kan ändå vara motiverat. De vill dessutom tvångsavverka skog, bygga nya oljeraffinaderier och värma storstädernas bostäder med hetvatten från kärnkraftverken. Det är åtgärder som rimligen bör diskuteras i annat sammanhang än i dagens diskussion om de närmaste månadernas ekonomiska politik. Socialdemokraterna står således egentligen utan något mångsidigt alternativ. De säger bara nej, t.o.m. till att höja barnbidragen. Ändå är barnbidragshöjningen bara till en del motiverad av de skattehöjningar som vi diskuterar i dag. Större delen är avsedd som en kompensation till barnfamiljerna för prisstegringarna sedan början av året. I sin iver att ta avstånd från allt regeringen föreslår har socialdemokratins linje kommit att bli att urholka barnbidragen. Det är viktigt, herr talman, att hålla i minne, att vad riksdagen skall ta ställning till i dag endast är ett första led i ett mer omfattande program för att minska obalansen i ekonomin och på sikt nå fram till en ekonomi i balans och tillväxt. Att höja de indirekta skatterna är främst ett sätt att hålla tillbaka den privata konsumtionen. Men återhållsamhet krävs också när det gäller den offentliga konsumtionen. När regeringen talar om att bromsa den offentliga utgiftsutvecklingen är det självfallet inget mål i sig. Det finns angelägna behov, som i en framtid måste mötas med nya offentliga åtaganden. Men för detta skulle krävas resurser, som inte finns — i varje fall inte om man samtidigt vill skapa utrymme för industriell expansion och ge löntagarna möjlighet att genomsnittligt sett behålla sina reallöner. Men när vi skall hålla igen de offentliga utgifterna kommer det naturligtvis att märkas. Vi kommer inte att kunna förverkliga alla våra planer. Vi måste skjuta reformer på framtiden. Nästan hela det utrymme som finns kommer i stället att gå åt för att försvara det vi redan har uppnått. Först när vi åter fått balans i ekonomin kan vi börja diskutera nya kostnadskrävande reformer — och det är något som ligger ett bra tag in i framtiden. Det finns ett annat viktigt skäl till att vi nu måste minska det statliga budgetunderskottet. Om det tillåts växa, så kommer staten mycket snart att ta hela den organiserade kapitalmarknaden i anspråk och tränga ut både företag och privatpersoner. Det måste naturligtvis undvikas. Även kommunerna måste visa den återhållsamhet som läget kräver. Det är alldeles orimligt när man från vissa håll omedelbart översätter en höjd mervärdeskatt i höjd kommunal utdebitering. När det finansiella utrymmet stramas åt måste kommunerna dra ner på ökningstakten i motsvarande mån. Våra politiska ambitioner har länge varit förbättring genom reformer, och vi har vant oss vid att reformer är detsamma som nya utgifter. Men skall vi då upphöra med reformambitionerna? Nej, det kan vi naturligtvis inte göra. Men reformambitionerna måste förenas med en realistisk syn på vårt ekonomiska läge. Det är frestande att fly besvärliga problem genom att förneka deras existens. Visst är det viktigt att skapa balans i ekonomin. Det är bara inte lämpligt just nu. Det är den socialdemokratiska linjen, såvitt jag har förstått Kjell-Olof Feldt och andra här i dag. Om det inte är lämpligt i dag, när blir det då lämpligt, kan man fråga. Vi har, som jag sagt, levt över våra tillgångar. Det kan vi inte fortsätta med. Men det är inte alldeles enkelt att upphöra med det, eftersom det kräver återhållsamhet av stora medborgargrupper. Hos de flesta människor finns en solidaritet med samhället och en grundläggande förståelse för den ekonomiska politikens villkor. Att folkhushållet i längden inte kan konsumera mer än det producerar — det är något man förstår. Men den solidariteten och förståelsen för behovet av åtstramning förutsätter att bördorna fördelas på ett sätt som upplevs rättvist. Och här spelar rättvisan i skattesystemet en viktig roll. Ju högre skattetrycket är, desto bättre måste skattesystemet vara — det är nog också ett sant påstående. Och det gäller inte minst i en situation där det krävs stor återhållsamhet på alla områden. Här spelar naturligtvis marginalskatterna en betydande roll. Det måste bli något över av en inkomstökning sedan skatten dragits, annars sätts solidariteten på hårda prov. Inflationen får inte smyghöja inkomstskatten. Inflationsskyddet i skattesystemet är en viktig rättvisereform. Men det räcker inte med detta. Samtidigt som skattebördorna måste fördelas på ett rättvist och rimligt sätt måste alla människor ta på sig den del som faller på dem. Det är inte acceptabelt med skatteundandragande och skattefusk. Regeringen förbereder därför åtgärder på olika områden för att bättre än nu komma till rätta med olika missförhållanden. En utredning ser sedan några månader över underskottsavdragen. Det är en viktig uppgift. Att storinkomsttagare flera år i rad är nolldeklaranter är en utmaning mot ett rättvist skattesystem. Till höstens riksmöte kommer förslag till en lag mot skatteflykt. Realisationsvinstbeskattningen kommer att skärpas. Både för löntagare och för företagare måste gälla att det i längden måste löna sig bättre att arbeta och producera än att leta efter sinnrika avdragskonstruktioner och att spekulera. Annars kan det goda, reformsinnade samhället inte överleva när tiderna är hårda.

Herr talman! Detta var ju Rolf Wirténs debut här i kammaren som budgetminister, och jag vill hälsa honom välkommen i den nya rollen. När det gäller debuttalet är väl närmast att säga att det tar litet tid att sätta sig in i de ekonomiska problemen. Vi får se om Rolf Wirtén får den tiden på sig. Några demagogiska grepp har dock Rolf Wirtén som budgetminister lärt sig. Ett var att säga att socialdemokraterna inte vill skapa balans i ekonomin, att våra förslag inte angriper balansproblemen. Samtidigt sade han att det socialdemokratiska förslaget har samma finanspolitiska effekt som regeringsförslaget. Hur kan det ha samma effekt, men ändå inte angripa de problem som herr Wirtén vill angripa? Sedan sade Rolf Wirtén att vi inte har någon bredd i våra förslag. Tanken att vi skulle kunna förstärka skogsindustrins produktionsmöjligheter vispade han undan — han sade att vi lever över våra tillgångar, men vi hävdar att vi inte utnyttjar våra tillgångar. Den frågan passar inte att diskutera i dag, utan den skall skjutas på framtiden. Liksom alla andra borgerliga talare kräver Rolf Wirtén att socialdemokraterna skall visa sin långsiktspolitik. Den har vi visat i vår motion. Det är orimligt att vi skall ha färdiga förslag på alla områden, när vi fortfarande väntar på regeringens långsiktiga politik. Det behövs litet uppstädning bland argumenten i den här frågan. Rolf Wirtén lämnade en uppgift som var något sensationell. Sedan han använt samma trick som Thorbjörn Fälldin och påstått att vi säger nej till en barnbidragshöjning säger han att barnbidragshöjningen är en kompensation också för prishöjningarna sedan början av året. Men, herr Wirtén, då har ni ju lurat både riksdagen och allmänheten. I propositionen står det att den är kompensation för den momshöjning som riksdagen skall fatta beslut om. 200 kr. skall väl i rimlighetens namn inte räcka till för att kompensera alltihop? Vad menar budgetministern med det här uttalandet? Kan vi få en förklaring om det som gäller är det som står i propositionen och i finansutskottets skrivning eller det som budgetministern sade i sitt anförande? Till sist: Rolf Wirtén säger att regeringens förslag till åtgärder innebär att man fullföljer den gamla fina politiken, dvs. en återhållsam generell politik som skall kunna förenas med en lägre arbetslöshet än den man har i omvärlden. Förr skulle den politiken förenas med full sysselsättning, Rolf Wirtén. I det sammanhanget vill jag upprepa den fråga jag nu har ställt två gånger: Vilken är innebörden av arbetsmarknadsministerns uttalande, att 3 2 arbetslöshet i Sverige i fortsättningen betraktas som förenligt med en framgångsrik ekonomisk politik?

Herr talman! Jag håller gärna med Kjell-Olof Feldt om att det är litet svårt att se vad det socialdemokratiska förslaget innebär på kort sikt. Det har Feldt själv haft rätt svårt att precisera under dagens debatt. Det har ibland sagts att importrestriktionerna kan innebära ungefär lika mycket som regeringens förslag, men det har också — tycker jag mig ha kunnat avlyssna av debatten tidigare — bestritts av Kjell-Olof Feldt. Det är alltså något oklart om man från socialdemokratisk sida bedömer att de här importrestriktionerna leder till den indragning som regeringen menar behövs för det här året ut eller ej. Jag är tacksam om Kjell-Olof Feldt mäktar att göra någon precisering på den här punkten, så att vi kan se om man gör den köpkraftsindragning som regeringen menar behövs eller om man, som jag sade i mitt huvudanförande, skjuter hela problemet framför sig. Och sedan kan vi fortsätta debatten. Den långsiktiga politiken får vi, som jag sade i mitt huvudanförande, rika möjligheter att diskutera längre fram. Det här är ett första steg i en politisk strategi som regeringen lagt upp för att arbeta av de obalanser som vi har i den svenska ekonomin. Och när man ser på det korta perspektivet är det, som jag sade, herr talman, något oklart huruvida socialdemokraterna ställer upp på en köpkraftsindragning av samma volym som vi eller ej. Kjell-Olof Feldt går över på sysselsättningen, och jag skall gärna ta upp några synpunkter på den. Det finns ju alla skäl att göra det eftersom det socialdemokratiska förslaget med importrestriktioner som jag bedömer det är ett allvarligt hot mot sysselsättningen. Jag har i likhet med många före mig påtalat Sveriges mycket stora beroende av vår utlandshandel. Ungefär 50 96 av allt vad vi producerar går på export. Det är naturligtvis en siffra som ger klart belägg för att alla störningar av vår exportindustri är ett allvarligt hot mot vår ekonomi och sysselsättning. Jag skall inte upprepa alla de argument som finns mot socialdemokraternas förslag i det här avseendet, men jag vill gärna ändå summera genom att säga att det är ett allvarligt hot mot sysselsättningen och mot svensk exportindustri på sikt. Hur är då läget just nu i Sverige? Jag noterade med tillfredsställelse att Olof Palme förut här i dag gav ett klart erkännande till regeringen för en väl förd arbetsmarknadspolitik. Han sade också att den sociala tryggheten, som är ett annat mål, hade upprätthållits. Men sedan kom då fortsättningen — och den blev han i och för sig inte ensam om, för vad han sade har sedan upprepats av både Gunnar Nilsson och Kjell-Olof Feldt. Han hävdade att en allvarlig kursändring nu skulle vara på gång. Men så är det inte, Kjell-Olof Feldt. Målet full sysselsättning har alltid stått i centrum för de icke socialistiska regeringarna, och det kommer att vara så i fortsättningen också. Men jag tror att både Kjell-Olof Feldt och jag är medvetna om att det kommer att finnas växande problem. Låt oss vara överens om att Sverige i dag ändå är något av en liten lycklig oas i en omvärld där det är en förfärande arbetslöshet, att vi utgör ett undantag med 1,8 26 i arbetslöshet. De flesta länder runt om oss har en arbetslöshet på mellan 5 och 10 96. Vi har klarat detta tack vare en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. Och jag skulle gärna vilja säga att när vi nu hade en uppgång i konjunkturerna så försökte vi — och lyckades — att dra ner en hel del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för att kunna ta sats på nytt om det blir svårare tider. Kjell-Olof Feldt har här kritiserat att vi bara har basat på under 1979 och 1980. Så är det inte, Kjell-Olof Feldt. Får jag erinra om att man i det här hänseendet har dragit tillbaka 25-kronan så gott som totalt, vi har dragit ned beredskapsarbetsvolymen högst väsentligt och försökt växla in på ett nytt system, så att skolsamhället får ta ett ökat ansvar för våra ungdomar. Detta har skett under hård kritik från socialdemokraternas sida. Genom de här åtgärderna har vi nu kommit i en förbättrad balans och kan fortsättningsvis återigen driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men, som sagt, nya påfrestningar tränger på i det svenska samhället. Vi har inte samma styrka som vi hade under överbryggningspolitikens tid, då vi i hög grad sköt bekymren framför oss och fick de kostnadsproblem som vi alltjämt kämpar med. En sådan politik kan vi inte ställa upp på igen. Regeringen har dragit slutsatserna av det. Frågan är hur det är med socialdemokraterna och vad de i så fall vill lägga fram för förslag för att undvika en sådan kostnadsexplosion på nytt. Det är det som vi riskerar om vi bara skjuter problemen framför oss i stället för att nu omedelbart börja arbeta av obalanserna i vår ekonomi. Den väg vi gått in på leder till — det är jag ganska övertygad om — att vi kan fortsätta med den framgångsrika arbetsmarknadspolitiken. Och när Ingemar Eliasson sagt att han uppfattar det som ett misslyckande i den ekonomiska politiken om vi slår igenom treprocentsvallen i vad gäller arbetslöshet, då är det att med andra ord säga: Jag vill inte acceptera en arbetslöshet i den storleksordning som socialdemokraterna hade 1971-1972. Då hade ni nämligen 130 000 arbetslösa, Kjell-Olof Feldt. Jag tror egentligen inte att det finns så stor anledning att gissla den nuvarande arbetsmarknadsministern för det här påståendet, för det han talar om är ingenting annat än det ni själva åstadkom i början av 1970-talet — att spränga treprocentsvallen — vilket han alltså inte anser att vi skall göra.

Herr talman! I sitt anförande visste budgetministern att meddela att det socialdemokratiska förslaget hade samma finanspolitiska effekt som regeringens förslag. Nu vet han ingenting. Nu säger han att det inte går att precisera, och att det är en precisering han har efterlyst hela tiden. Då skall jag förklara ett par saker för Rolf Wirtén. Vi åsyftar inte en allmän åtstramning eller köpkraftsindragning. Vi har upprepat gång på gång att vi anser att det är fel politik, och i den uppfattningen har vi faktiskt brett stöd i dag i det här landet. Vi åsyftar för det första en snabb minskning av importen genom importdepositioner. För det andra vill vi åstadkomma en stimulans av den efterfrågan som riktar sig mot svensk produktion. Vi tror nämligen att det behövs när vi går in i en lågkonjunktur. För det tredje föreslår vi ett antal åtgärder som kan öka vår export. Och vi pekar konkret på ett område där det borde vara möjligt, nämligen skogsindustrin. Om vi kunde utnyttja dess kapacitet fullt — och vi vet att det finns råvara tillgänglig i våra skogar — skulle vi kunna öka exporten med mellan 2 och 4 miljarder kronor. Och det är för mig en gåta att regeringen, som inte uppnår mer, snarare mindre, med sin stora skattehöjning, inte ens vill diskutera den frågan. Är ni så rädda för centerpartisterna, Rolf Wirtén, att ni inte ens vågar ta i skogsbönderna? Av Rolf Wirténs långa resonemang om sysselsättning, hans tal om Sverige som ett undantag, som en lycklig oas, kan jag bara dra en slutsats. Regeringen tror sig inte längre om att kunna fullfölja den här politiken. För när man börjar tala om alla svårigheter, säga att nu får vi nog tänka om, framhålla att lyckliga oaser inte får finnas — då är nog slutsatsen given. Det ligger i detta som samtliga här uppträdande statsråd har sagt: Överbryggningspolitiken kan inte fortsätta. Och varför? Rolf Wirtén för ett resonemang som förs också i propositionen. Man hänvisar till kostnadsproblemet. Och det är precis vad vi tänker oss att avsikterna är. Man tror från regeringens sida att man skall kyla ned arbetsmarknaden. Kylvattnet skall vara ett tillräckligt antal arbetslösa. Då får man lugna och fogliga fackföreningar som inte vågar begära höjda löner. Om jag hade tid skulle jag förklara för Rolf Wirtén varför ett antal borgerliga regeringar har kört slut på sig själva och sina nationer genom att försöka föra den politiken. Även om det kanske är gagnlöst vill jag allvarligt varna regeringen för att slå in på den vägen. Det är en våldsmetod som bara leder till att landets ekonomi försvagas utan att ni uppnår målet. Ni tror att ni samtidigt kan försvaga fackföreningsrörelsen, men det klarar ni inte.

Herr talman! När det gäller målet att upprätthålla sysselsättningen trodde jag faktiskt att Kjell-Olof Feldt i likhet med Olof Palme var beredd att säga att de här tre regeringarna lyckats på den punkten. Jag har ju sagt att vi har kvar vårt huvudmål när det gäller sysselsättningen. Jag inser inte att det då finns någon anledning att ifrågasätta vår trovärdighet för framtiden. Vi har ju hittills haft detta mål och hållit fast vid det. Det kan naturligtvis i en nedåtgående konjunktur inträffa en förändring. Jag har på basis av OECD-materialet uttryckt en förhoppning om att lågkonjunkturen inte skall bli så djup och långvarig. Men även om det blir en viss höjning av arbetslösheten, kommer den förhoppningsvis inte upp i de höga tal som Kjell-Olof Feldt själv fick notera i början av 1970-talet då den socialdemokratiska regeringen hade ansvaret. Arbetslösheten var då uppe i 130 000. Kjell-Olof Feldt säger att det är ett viktigt mål att vi ökar exporten. Ja, det är precis så. Därför är vi nu tvungna att se till att det frigörs resurser — det gäller både personella resurser och kapital — så att vi kan bygga upp vårt näringsliv och se till att vi får en ökad industrisysselsättning under 1980-talet. Därmed får vi större möjligheter att exportera. Visst utgör våra basindustrier en viktig del härvidlag. Nu är det lyckligtvis så, Kjell-Olof Feldt, att en rad åtgärder redan har vidtagits i syfte att försörja våra pappersmasseindustrier och sågverk med råvara. Vi har ju infört gallringsstödet. Vi har också satt i gång ett utredningsarbete som syftar till att ge långsiktiga lösningar på problemet. Det har skett en uppgång när det gäller priserna som gör att vi, enligt de rapporter som i varje fall jag har fått in, inom industrisektorn kan vara förhållandevis optimistiska när det gäller att få den råvara som behövs. Visst finns det ett och annat företag som har problem på det här området. Även på sikt kommer det att vara viktigt för Sverige att se till att råvaruförsörjningen tryggas till vår pappersindustri. Men här har alltså vidtagits åtgärder. De förslag från socialdemokraternas sida som föreligger på det här området liksom när det gäller kontokorten är av marginell karaktär. Det enda förslag som har någon substans är det som gäller importrestriktionerna. Som jag tidigare nämnde har det så allvarliga hot inbyggda i sig emot sysselsättning och svensk exportindustri att det måste bedömas vara oacceptabelt. F. ö. har Kjell-Olof Feldt själv kritiserat både Finlands och Danmarks åtgärder i det avseendet, men det har redovisats tidigare här i debatten. Jag skall inte upprepa det. Det intressanta är ju att när Kjell-Olof Feldt sitter i regeringsansvar accepterar han inte sådana åtgärder från Danmark och Finland, men när han sitter i oppositionsställning, si då kan det gå! Det är något överraskande att man så snabbt kan byta fot. F. ö. finns det kanske skäl att något se på hur just socialdemokraterna i Danmark i dag agerar. Där har man också ekonomiska problem, vilket vi väl känner till. När den danske finansministern helt nyligen i det s.k. finanstalet redovisade regeringens förslag, så sade han att de kraftiga oljeprisstegringarna, som inträffade vid årsskiftet 1978-1979 och ytterligare förstärktes i början av 1980, kan väntas skapa en ytterst kritisk situation för ekonomin. Därför, menade han, är det nödvändigt med ekonomisk-politiska åtgärder för att motverka betalningsbalansunderskottet, dvs. ungefär så som vi säger här i Sverige. Som första punkt nämnde han att en fortsatt förstärkning av företagens konkurrenskraft och en aktiv näringsoch sysselsättningspolitik måste till. Det är också vad vi här i Sverige säger. Därefter tog han upp frågan om behovet av att begränsa tillväxten och resursförbrukningen i den offentliga sektorn samt att genomföra en skatteoch avgiftspolitisk åtstramning. Det är återigen klara paralleller med vad vi säger i den svenska regeringen. Det är en politisk bedömning som således ligger ganska nära den svenska. Det sker med samma internationella bakgrund. Vi kan ana en svacka i konjunkturen men därefter ganska snart en uppåtgående efterfrågan i världshandeln igen. Allra mest anmärkningsvärt är kanske att man i Danmark direkt talar om en reallöneförsämring på 4-5 20. Det är således en socialdemokratisk regering som säger så, och dess problem är likartade våra. De slutsatser man drar av den ekonomiska situationen är också ganska lika den svenska regeringens.